Herr talman! Jag har för avsikt att begränsa mitt inlägg till de delar som berör den framtida och fortsatta verksamheten vid Mineralprocesser AB i Stråssa. Det kan i detta sammanhang synas vara en fråga av mindre vikt, men jag anser det vara en industripolitisk fråga av ganska stor betydelse. Däremot kan det vara tveksamt om svaret bort avges i samband med den debatt som nu pågår. Jag vill emellertid konstatera att om svensk gruvoch metallindustri skall kunna hävda sig också i framtiden krävs en ökad satsning på forskning samt produktoch metodutveckling. Laboratoriet i Stråssa är en resurs som vi därför måste bevara och utveckla. Vid företaget har under många år byggts upp en kompetens och ett kunnande som både har varit och är till stor nytta för produktoch metodutvecklingen inom det här området. När Statsgruvor för några år sedan återupptog wolframbrytningen i Yxsjöberg uppstod svåra 169 problem med anrikningsprocessen. I det läget hotade en ny nedläggning av gruvan, men med hjälp av Mineralprocesser AB i Stråssa kunde problemen lösas och brytningen fortsätta. På samma sätt har företaget kunnat gå in och lösa anrikningsproblemen vid Zinkgruvan i södra Närke. Inför framtiden är det viktigt att nya anrikningsmetoder utvecklas så att man kan tillvarata malmer, som i dag inte bryts, och även utvinna viktiga ämnen i de malmer som i dag bryts. Det är fullt möjligt att stärka gruvornas ekonomi och konkurrenskraft genom vidareförädling och tillvaratagande av biprodukter. Inom såväl anrikningssom sintringstekniken har laboratoriet i Stråssa stora förutsättningar att genomföra ett banbrytande arbete. Redan nu är företaget erkänt skickligt långt utanför vårt lands gränser. Just nu genomförs ett projekt med en mekanisk ugn för reducering av oxidiska nickelmalmer utan att smälta malmen elektriskt. Genom den här metoden blir energiåtgången endast en fjärdedel så hög som vid smältning. Ett annat projekt är en helt ny metod för tillverkning av järnsvamp. Jag vill påminna om att generaldirektör Bertil Rehnberg i utredningen om sysselsättningen vid SSAB förordade att dessa båda projekt skulle fullföljas med hjälp av ett statligt rekonstruktionslån, vilket också blev riksdagens beslut. Genom uppdrag från beställare både inom och utom vårt lands gränser klarar Mineralprocesser AB som regel sin egen verksamhet ekonomiskt. För ägarna — tidigare Gränges AB -— har laboratoriet varit till stor nytta. Men det är naturligt att satsningar på större utvecklingsprojekt kräver kapitaltillskott till dess att projekten kan utnyttjas industriellt och kommersiellt. Mot den bakgrunden får laboratoriet inte ses som en belastning utan som en resurs för framtida verksamhet. Av två anledningar är det därför ytterligt förvånande att SSAB-ledningen nu offentliggör sin avsikt att göra sig av med eller lägga ned laboratoriet i Stråssa. Dels är laboratoriet en tillgång för SSAB som gruvoch stålföretag, dels möjliggör riksdagens satsning med 18,5 milj.kr. på två av de större projekten fortsatt verksamhet utan ytterligare kapitaltillskott från ägaren. Herr talman! Det är mot den här bakgrunden som jag har frågat industriministern om den framtida verksamheten vid mineralprocesslaboratoriet i Stråssa. Tyvärr innehåller svaret bara ett kort konstaterande att SSAB prövar möjligheten att överföra laboratoriet till annan huvudman. Men problemet är betydligt allvarligare än så. Enligt tillgängliga uppgifter avser SSAB att lägga ned laboratoriet, om man inte hittar en annan huvudman. Det är detta som gör denna fråga så bekymmersam. Och det är anledningen till att jag tycker att man på industridepartementet snarast borde rycka in och engagera sig i laboratoriets framtida verksamhet. Inom alla politiska partier talar vi om värdet av att satsa på teknisk förnyelse och konkurrenskraft för att klara 1980-talets problem. Vi vet att svensk gruvoch metallindustri sackar efter i den tekniska utvecklingen — inte därför att kunnande saknas utan därför att företagsledningarna har underlåtit att investera i forskning och ny teknik. I Bergslagen finns med säkerhet tillgångar av värdefulla mineraler och legeringsmetaller, som med nya metoder kan utvinnas lönsamt. I Bergslagen bör det därför finnas ett mineraltekniskt utvecklingscentrum med inriktning på forskning samt produktoch metodutveckling. Som jag ser det är det en fördel om ett sådant företag har en direkt anknytning till ett till stor del samhällsägt gruvoch stålföretag. All den dokumentation av genomförda projekt och allt det kunnande som finns vid mineralprocesslaboratoriet bör i framtiden tas till vara för än mer aktiva insatser på det mineraltekniska området. Det vore ett samhällsekonomiskt slöseri att låta företaget läggas ned och kunnandet skingras. Därför vill jag nu upprepa min fråga till industriministern om han är beredd att försäkra att frågan om den framtida verksamheten vid laboratoriet ges en lösning som tillgodoser hela den mellansvenska gruvoch stålhanteringens intressen.

Herr talman!

Det är också angeläget att betona att det arbetet måste ske i företagsledningen — i styrelsen under medverkan av de anställda enligt de principer som är allmänt vedertagna. Detta är anledningen till att jag anser att denna debatt hade varit mer motiverad om företagets föreslagna åtgärder hade hunnit MBL-förhandlas. Man bör ge de anställdas organisationer en rimlig chans att säga sitt innan en riksdagsdebatt tar vid på det sätt som nu sker med en noggrann genomgång av skilda detaljer i planer och företagets disposition. En annan principiell utgångspunkt för debatten är ju om vi i vår näringsoch industripolitik skall sträva efter att konservera strukturer som uppenbart är en ekonomisk belastning, inte bara för det företag det rör sig om utan också samhällsekonomiskt.

Detta är ett stort problem inte bara för SSAB utan över huvud taget i svenskt näringsliv f. n. Det är problem som måste lösas i samverkan mellan samhälle, företag och anställda. Det finns inga genvägar. Jag skulle nog också vilja påstå att vi här i kammaren har ett ganska stort ansvar för vilken attityd strävanden att skapa en rationell produktion bemöts med av allmänheten och av politikerna. Jag tror att vi skall betänka det ansvaret i en sådan här debatt. Vi har också anledning att ställa frågan: Om vi gör arrangemang som konserverar en företagsstruktur som inte är rationell, vem skall då bära den kostnaden? Skall den kostnaden gå ut över satsningar på framtiden i andra branscher eller kanske i samma bransch? Hur ser anställda som drabbas av minskade möjligheter att på lång sikt trygga sin utkomst och anställning i företag på en sådan näringspolitik? Jag vill också gärna i detta sammanhang betona — det finns anledning att göra det mot bakgrund av den debatt jag nu lyssnat på — att SSAB:s anställda och ledning i denna besvärliga process av anpassning till framtidens krav gör ett gott jobb och att de är värda riksdagens sympati och uppstöttning. Bakgrunden är dock ganska allvarlig, och det har herrar interpellanter nogsamt bortsett ifrån. Bakgrunden är ju den, om vi skall tala i klartext, att SSAB:s resultat i förhållande till omsättningen är bland de sämsta av världens stålföretag. Och det gäller då ett företag som skall föra de svenska traditionerna inom järnoch stålindustrin vidare. SSAB har en ogynnsam anläggningsstruktur och en låg produktivitet i dag. Men SSAB har bra förutsättningar när det gäller råvaror. Jag anser också att SSAB har utmärkta förutsättningar när det gäller viljan att göra någonting inom de ramar som riksdagen har uppsatt, att göra någonting positivt, att skapa ett företag med chans till överlevnad och god internationell konkurrenskraft. Jag tror vi har att allvarligt överväga de här faktorerna innan vi ger ossinien debatt som kanske blir ganska känslomättad och som kanske färgas av omsorgen om den egna valkretsen — vilket naturligtvis är fullt legitimt. Men jag tror man måste ha ett något mera totalt perspektiv på denna fråga om man inte också skall göra de anställda, företagsledningen och styrelsen stor orättvisa i de värderingar som vi kan komma att tillämpa. Så några kommentarer till de frågor som har ställts till mig under hand. Hans Petersson i Hallstahammar kräver en ny industripolitik. Ja, vilken då? Är det en industripolitik som konserverar en industristruktur som internationellt inte ger oss den konkurrenskraft vi behöver? Sedan vill jag då bestämt protestera både mot Hans Peterssons och Kjell-Olof Feldts värdering av de personalpolitiska förslag som SSAB:s ledning har fört fram för diskussion med de anställdas organisationer. Hans Petersson använde uttrycket destruktiv hantering. Jag tycker att det är verkligen att ifrågasätta de anställdas och deras organisationers förmåga att värdera arrangemang av den här karaktären. Lars-Ove Hagberg karakteriserade styrelseförslaget som en katastrof för Dalarna. Jag tror att det är klokt, mot bakgrund av vad jag sade inledningsvis, att försöka föra debatten i någorlunda nyanserade termer, även om jag kan förstå att det är svårt utifrån konkurrensen på Dalabänken att göra detta. Jag vill också gärna vitsorda mitt intresse för de nya stålprocesserna. Det är intressant, för att inte säga fascinerande, att vi här i landet lyckats utveckla avancerade stålprocesser, men vi har i det korta perspektiv som vi här diskuterar ändå att göra det bästa av de resurser vi har. Resurserna är trots allt mycket knappa, även ur samhällsekonomisk synpunkt. Kjell-Olof Feldt ville hävda att jag inte vill lyfta ett finger för att hindra företaget att vidta planer som står i strid med riksdagens beslut. Det är ett anmärkningsvärt yttrande. Planerna står inte i strid med riksdagens beslut. Marknadsförutsättningarna har förändrats — vi har en klar dokumentationav Nr 57 detta. Tisdagen den Naturligtvis har jag inte haft anledning att ta ställning till styrelsens 18 december 1979 reviderade strukturplan eller över huvud taget styrelsens sätt att hantera sin uppgift. Det är dess mandat att sköta företagets verksamhet och därmed också dra upp de planer som behövs. Jag vill bara erinra Kjell-Olof Feldt om att näringsutskottets skrivning tillkom i ett annat perspektiv, internationellt sett och företagsekonomiskt — dess värre. Det vore önskvärt att man redan då hade insett vart utvecklingen var på väg; självfallet kan jag skriva under på detta. Sedan ställde då Kjell-Olof Feldt frågan om den av riksdagen begärda utvecklingsplanen skall läggas fram. Ja, självfallet skall den det. Det är ju en riksdagsbeställning, och det är en självklar sak att den skall läggas fram. Låt mig till sist säga till Ingemar Konradsson att jag är helt överens med honom om betydelsen av satsning på forskning och utveckling inom det här området. Jag kan vitsorda att Stråssalaboratoriet är en värdefull tillgång i det sammanhanget, men formerna för dess framtida verksamhet har så vitt jag vet ännu inte blivit föremål för närmare överväganden inom SSAB.

Herr talman! Det här rör järnverkets hjärta. Dör metallurgin så dör hela Borlänge, säger en av hyttarbetarna där. Och om en ort dör, så anser jag naturligtvis att det är en katastrof. Det är inte konkurrensen på länsbänken som är grunden för mitt uttalande. Litet allvarligare än så ser jag på situationen. Ser industriministern en riksdagsmans agerande på det sättet, så vill jag säga till industriministern att då för han verkligen ner debatten på låg nivå. Jag anser att det är ett oerhört allvarligt problem som vi nu diskuterar, och det kan inte viftas bort. Jag anser att det är en katastrof. En hel bygd är på fötter för att kämpa för sin tillvaro. Det är detta vi diskuterar. Industriministern sade att det är enbart företagsledningen som skall anpassa planeringen av företaget till den omvärld vi har. När man kan komma fram till något sådant och till att de föreslagr.a åtgärderna först skall MBL-förhandlas — på företagsledningens villkor — innan vi diskuterar det här i riksdagen, då blir jag sannerligen ännu mer förskräckt. Det är väl ändå så att om MBL förhandlingarna skall ha någon mening och om man skall kunna förändra någonting i fråga om de ramar som företaget har för sin verksamhet, då måste riksdagen behandla frågan. Då måste riksdagen diskutera om man skall gå in och förändra de riktlinjer som dragits upp, så att företaget kan handla på ett annat sätt än som företagsledningen föreslår. Företagsledningen har ju uppenbart arbetat emot alla samhällsekonomiska beräkningar genom att lägga fram det här förslaget. Det kommer att bli stora och drastiska indragningar. Det gäller inte bara för Borlänge, utan också för Oxelösund, för Grängesberg och för Luleå. Utvecklingstendenserna för det här företaget är verkligen ogynnsamma med de principer som nu ligger fast. 173 Men man hade naturligtvis gärna sett att vi diskuterat detta först om någon månad. Då hade kanske representanterna för fackföreningarna utan stöd av statsmakterna varit tvungna att skriva under på det företagsledningen föreslagit. Och industriministern skulle ha kunnat stå upp här och säga: Representanterna för facket har skrivit under. — Det hade varit dags att handla då! Sedan vill jag säga att det inte handlar om att konservera en struktur. Talet om en konservering tar i varje fall inte jag och mitt parti åt oss för. Det bör inte heller de järnbruksarbetare som kämpar för sin sysselsättning göra. Vi har i stället försökt att förändra en struktur som industriministern och Lars Nabseth har försökt lägga fast. Vi vill ha en struktur på handelsstålsindustrin som skulle kunna vara slagkraftig. Det handlar inte om att ha kvar gamla enheter, utan vi vill ha en handelsstålsindustri som kan se framåt, som kan göra produkter som går att avsätta på marknaden och som kan anpassa tillverkningen till de förhållanden som vi har att vänta oss framöver. Med en sådan stålindustri kan man skapa full sysselsättning inom alla de här regionerna.

Herr talman! Industriministern är oförskämd. Han säger att vi vill tillfredsställa vår valkrets. Han körde med någonting liknande i går, när han sade till några som väckte en fråga av angelägenhet för en bygd att de talade för hemmaopinionen. Jag kan inte ordagrant citera vad industriministern sade, men det hade den innebörden. Det gick ut på att försöka förenkla och förringa enskilda riksdagsmäns allvarliga syn på saker som händer ute i landet. Hur skulle det vara om industriministern gjorde någonting för sitt revir, för industripolitiken, i stället för att passivt sitta bredvid och se på? Som jag sade förra gången jag diskuterade med industriministern är den regering vi har nu ett steg värre än den trepartiregering vi hade tidigare. Då var man ute med portmonnän, men nu står man vid sidan om och bara tittar på. Det är klart att det är destruktivt att förtidspensionera människor som står på toppen av sitt yrkeskunnande, som efter ett långt liv inom järnhanteringen kan så mycket som man någonsin kan begära av en människa. Det är destruktivt och det innebär förstöring av mänskligt kapital. Industriministern säger också att man inte kan konservera en gammal industristruktur osv. Men industriministern är ju den som är verkligt konservativ och som går kvar i gamla banor. Genom att i sitt svar hänvisa till enkla tumregler om 30 96 personalkostnader hit och 40 96 dit tror han att han skall kunna hitta på några lösningar som räddar svensk stålindustri i konkurrens med Japan, som i sin tur har konkurrens med Sydkorea osv. Hur långt ner skall de här tumreglerna gå när det gäller personalkostnaderna för att vi skall kunna konkurrera med Sydkorea? Det är ju i stället så att man måste ta till vara det unika som finns och det kunnande som finns inom svensk stålindustri. Man måste vidareförädla och vidareutveckla detta och ta ett nytt grepp på hela industripolitiken. Man måste utveckla en mängd andra områden inom samhället, så att man Nr 57 därigenom också kan skapa jobb inom stålindustrin. Det kan röra sig om en Tisdagen den ny energiteknik, en ny trafikpolitik. Det är inte bara sänkta biljettpriser det 18 december 1979 gäller. Man kunde ju bygga vagnar, rälsoch järnvägshjul och inte göra som man nu föreslår, lägga ned ett rälsverk. Godstrafiken kunde utvecklas avsevärt, bostadsbyggandet kunde ökas. Detsamma gäller våra varv. Det finns en hel rad områden där man kan ta rätt på vad som finns och försöka göra något åt det. Den som är konservativ och destruktiv är industriministern och ingen annan. Försök inte förringa vårt enkla ansvar för de orter från vilka vi händelsevis kommer.

Herr talman! I sina principiella kommentarer försöker herr Åsling avvisa all kritik av SSAB-styrelsens beslut genom att säga att det är självklart att arrangemang inte får vidtas, vilka kan konservera en företagsstruktur som inte är rationell. Herr Åsling! Debatten har hela tiden gällt vad som är rationellt. Nils Åsling förutsätter att de bedömningar som görs av SSAB-ledningen alltid är de riktiga. Då blir det aldrig något utrymme över för ägaren staten, regeringen eller industriministern att ha några egna åsikter. Detta framgick också av svaret. Men sedan blir det litet värre. Nu säger Nils Åsling att SSAB egentligen är det sämsta stålverket i världen, man kan inte hitta något som är sämre. Det beror inte på råvaruförsörjningen, det beror inte på arbetskraften, det beror inte på produktiviteten utan det beror på att anläggningsstrukturen är så dålig. Ja, men det visste vi väl. Ingenting har hänt sedan den 23 maj på den punkten. Det var ju detta som var orsaken till att en strukturplan beslöts, som skulle innebära att man skulle skapa en ny och bättre anläggningsstruktur. I våras fick vi höra SSAB-ledningen med eftertryck fastslå vad som var den enda riktiga strukturen för SSAB. Varför håller den planen inte nu? Man fylls av en viss misstänksamhet inför den här sortens snabba omställningar somi grunden handlar om att man blivit rädd för att pengarna inte skall räcka till. Sedan säger Nils Åsling att styrelsebeslutet inte strider mot riksdagens beslut — trots att riksdagen uttalade sig för att metallurgin skulle vara kvar till 1982. Varför? Jo, säger herr Åsling, SSAB-ledningen har nu ett annat marknadsperspektiv, och här får näringsutskottet och riksdagen skylla sig själva, eftersom de inte i maj insåg att detta marknadsperspektiv var det enda riktiga. Den reservationen fanns inte i riksdagsbeslutet, varför det är en helt omöjlig ståndpunkt som herr Åsling intar. Riksdagen sade dessutom: Om det kostar mera pengar att ha kvar metallurgin till 1981, då är vi beredda att betala vad det kommer att kosta. Nu säger herr Åsling att utvecklingsplaner skall läggas fram. Vad är det då värt? Metallurgin kommer att vara nedlagd och grovplåten avvecklad i Oxelösund. Vad är det då värt att få en utvecklingsplan, när i själva verket 175 avvecklingen har inletts? Herr Åsling kommer att lägga fram en avvecklingsplan för det som redan är genomfört. När det gäller de lokala valkretsintressena: Ta då och hala in partikamraterna från Dalarna, som håller på att kämpa i en helt annan riktning än den herr Åsling står för här i dag!

Herr talman! Industriministern säger i sin korta kommentar till min fråga, att vad han vet har formerna för Mineralprocessers framtida verksamhet inte blivit prövade av SSAB. Men enligt tillgängliga uppgifter — i bl.a. pressen — har SSAB verkligen för avsikt att lägga ned processlaboratoriet i Stråssa, om man inte hittar en huvudman för verksamheten. Jag ser mycket allvarligt på detta. Jag anser inte, i motsats till industriministern, att ett mineralprocesslaboratorium skulle vara främmande för ett gruvoch stålföretag. Dels kan laboratoriet vara till stor nytta för företagets eget forskningsoch utvecklingsarbete, dels kan laboratoriet på uppdragsbasis självt finansiera mycket av verksamheten. Med allt det kunnande och med all den dokumentation som samlas i en sådan verksamhet är laboratoriet dessutom lämpligt för forskning och framtidsprojekt av olika slag. Sådana projekt kan med fördel drivas tillsammans med samhället, särskilt med tanke på det stora samhällsengagemang som finns i det här företaget.

Det är ytterligare ett argument för att vi i Bergslagen, när vi skall kartlägga och vidareprospektera de ytterligare fyndigheter som finns här, kan behöva ett mineraltekniskt center att lita till. Därför efterlyser jag och hoppas på regeringens intresse av att ur rent industripolitisk synpunkt engagera sig i forskningsoch utvecklingsarbete, så att vi här i Bergslagen kan räkna med att den verksamhet som bedrivs vid mineralprocesslaboratoriet kan få fortsätta.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg modifierar väl sin katastrofteori något, när han säger att det är ett allvarligt problem. Självfallet är vi överens om det. Jag är väl medveten om detta efter att under tre år ha följt SSAB:s utveckling ganska nära. Vad jag menar är att man — där får ni ursäkta om jag åberopade valkretsen — bör diskutera detta i en konstruktiv anda. Vi har ett ansvar inte minst mot de anställda, och vi måste här se till problemen för koncernen i dess helhet — inte bara till vissa bestämda driftplatser. Nu har det slumpat sig så, att t.ex. problemen i Norrbotten inte är företrädda i den här debatten. Jag ber att få påminna herrarna om att vi har ett ansvar också mot SSAB:s anställda i Luleå. Lars-Ove Hagberg hävdar att riksdagen — eller om han då menar regeringen — borde ange de förutsättningar under vilka MBL-förhandlingarna skall ske. Det är en helt orimlig ståndpunkt, och den stämmer inte med andan och meningen med MBL-förhandlingarna eller över huvud taget med det förfarande som utbildats på svensk arbetsmarknad i förhandlingar och överläggningar mellan fackföreningsrörelsen och företagen. Det är ju faktiskt så, att vi hittills ansett att sådana relationer skulle kunna utvecklas utan att politiska instanser ger sig i det här och anger förutsättningar för förhandlingarna. Jag tror att vi skall vara aktsamma om den svenska modellen i det avseendet även i fortsättningen. Lars-Ove Hagberg säger vidare att han inte vill konservera strukturen men vill ta vara på resurserna. Problemet är: Hur klarar man den ekonomiska påfrestningen på sikt, om man inte är beredd att vidta åtgärder för att förbättra företagets resultat? Jag är inte klar över hur Lars-Ove Hagberg tänker sig att finansieringen skall klaras. Min fråga är — och den kan också gälla Hans Petersson i Hallstahammar: Vilken sektor av näringslivet är det man skall ta resurserna från om man skall undvika att göra ingrepp för att rationalisera och effektivisera produktionen t.ex. inom handelsstålsindustrin? Resurserna är inte outtömliga. Man har alltså att ständigt göra en prioritering, och det är också det som är industripolitikens ändamål. Hans Petersson måtte ha glömt en liten men ganska väsentlig detalj i detta sammanhang, nämligen att SSAB har att avsätta sin produktion i huvudsak på hemmamarknaden — det är också i och för sig den som är den mest intressanta. Men där möter man hård konkurrens från importstålet, och de marginalkvantiteter som man måste avsätta internationellt utsätts i dagens läge för en mördande priskonkurrens. Det är ett problem, Hans Petersson, som man inte klarar med fagert tal och fromma önskningar. Om Hans Petersson förespråkar en ny protektionism eller en ny svensk handelspolitik, är han då medveten om vilka konsekvenser det skulle ha för annan svensk exportindustri? Jag vill erinra Hans Petersson om att just prisbildningen på stål och över huvud taget industripolitiken inom järnoch stålområdet är föremål för alldeles speciell uppmärksamhet i våra konkurrentländer och i internationella organ. Det är alltså fråga om ett mycket besvärligare problem än vad Hans Petersson vill göra gällande. Kjell-Olof Feldt säger att jag förutsätter att styrelsens förslag alltid är de bästa. Självfallet är jag helt utan illusioner beträffande styrelsers möjlighet att se igenom alla problem, att med hundraprocentig säkerhet kunna bedöma en marknad, att fastlägga planer etc. Men det är styrelsernas uppgift att besitta den sakkunskap som ger mandat för att styra ett företag. Ifrågasätter man styrelsens och ledningens kompetens, skall man verka för att styrelse och ledning byts ut. Men så länge man har förtroende för styrelsen har man också anledning att förutsätta att den har den bästa överblicken i företaget och de bästa möjligheterna att ange förutsättningarna för dess verksamhet. Jag utgår ifrån att SSAB:s styrelse har denna kompetens, och jag har hittills inte haft anledning att ifrågasätta styrelsens eller ledningens förmåga. Tvärtom tycker jag att man på det hållet har gjort ett gott, ja i många stycken beundransvärt arbete, eftersom det är fråga om en ovanligt komplicerad företagskonstruktion. Jag vill också säga att verksamheten tack vare fackföreningsrörelsens engagemang i SSAB:s bildande och fortsatta aktivitet hittills har utvecklats i rätt riktning, även om det ekonomiska klimatet nu är kärvt. Jag kan aldrig tro att Kjell-Olof Feldt menar att man när man anser att det är motiverat skall gripa in och i detalj för styrelsen ange hur den bör sköta företaget eller reglera hur en verkställande direktör skall uppträda och utöva sitt ämbete. Det är i så fall för det första fråga om ministerstyre, vilket ju är en styggelse också konstitutionellt. För det andra är det praktiskt en orimlig situation, som man då ställer företagsledningen inför. Dessutom är det orimligt att göra ett företag beroende av en politisk debatt på det sätt som det då skulle bli fråga om. SSAB har alltså dess värre kunnat notera ändrade förutsättningar. Företaget har också haft tid på sig att, också med hjälp av utomstående konsultföretag, genomlysa sin tekniska och kommersiella situation på ett sätt som har gett nytt beslutsunderlag. Det vore då fel av företagets ledning att inte utnyttja de erfarenheter och kunskaper som förvärvats under den tid som ledningen fortlöpande arbetat med företagets fortsatta organisation. Dessutom skulle man ju löpa risk att göra ett allvarligt fel, om man bortsåg från riksdagens övergripande målsättning, nämligen att företaget skall arbeta isyfte att uppnå lönsamhet. Riksdagen har angivit det målet och understrukit dess betydelse genom att ange vissa bestämda ekonomiska ramar. Det är inte någon verksamhet på löpande räkning som företaget skall bedriva, utan det är ett klart definierat mål som skall nås, nämligen att företaget inom något år skall bli lönsamt. Utöver detta har riksdagen som sagt klart angivit under vilka förutsättningar detta mål skall uppnås genom att riksdagen har fixerat vissa bestämda ekonomiska ramar.

Herr talman! Så kom då industriministern ner på jorden igen och talade utan de beskyllningar som han kom med tidigare. Jag skulle vilja säga att skillnaden mellan ett mycket allvarligt problem och en katastrof är hårfin. Det som jag kallade katastrof är ett mycket allvarligt problem: 1000-1 500 människor förlorar sin sysselsättning. I det här sammanhanget kan man fråga: Varför tillsatte industriminister Åsling förra gången den Rehnbergska utredningen? Var det inte för att överbrygga motsättningarna? Och vad betyder den utredningen i dag? I dag är dess resultat bortsopade. Kan inte industriministern nu gå in med liknande åtgärder, som kan ge en fingervisning om att det behöver göras någonting åt den berörda företagsledningen, som är så förträfflig? Men så förträfflig kanske den inte är enligt de anställdas mening. Om inte alla fack hade vaknat till tidigare, så har de gjort det nu, och nu ser de verkligen vad det handlar om. Att MBL-förhandla i det läget är naturligtvis att förhandla på företagsledningens villkor, och då har de anställda inte stora chanser till annat än att säga nej. Men när man har slutförhandlat gäller ju Nr 57 den regeln, att företagsledningen har möjlighet att genomdriva vad den vill Tisdagen den ändå, och då behövs det en stark regeringsmakt och en stark industriminister, 18 december 1979 som törs säga ifrån. Men det törs inte industriminister Åsling. Industriministern kan naturligtvis inte beskylla mig och mitt parti för att Om utvecklingen inte ha lagt fram förslag till en annan linje. Vi vill ha en annan linje i inom handelsstålsstålpolitiken — en uppfattning som i stor utsträckning även delas av industrin, m.m. industriministerns partikamrater i mitt län — som innebär att vi skall ha en stålpolitik som är decentraliserad, som skall utgå från råstålsframställning och leda fram till färdigställda produkter. Men detta är tydligen industriministern inte alls intresserad av, utan han tycker att det är helt orealistiskt. De finansiella medel som sattes in för att åstadkomma en sådan utveckling skulle dock ha vida starkare verkan på sikt och kanske undanröja de stora samhällsekonomiska förluster på sikt som vi nu drabbas av, när vi gång på gång måste dra ner den svenska handelsstålsindustrin. Jag vill därför återigen ställa frågan: Är det inte så, herr Åsling, att det som vi sade den 6 april 1978 om att de internationella förhållandena får styra, kommer att vara giltigt ännu en gång, om vi inte gör någonting? Kan vi då bara passivt underordna oss det faktum att japanerna flyttar kapital till Sydkorea och dumpar våra priser? Var hamnar vi då? Den andra frågan som jag skulle vilja ställa till industriministern är: Vem skall betala de människor som kommer att bli arbetslösa när en hel bransch, en hel basnäring, slås ut? Man har kanske lärt sig av det här att ger man ett finger åt kapitalet, åt dem som bestämmer, så tar det hela handen.

Herr talman! Industriminister Åsling är inne i labyrinten och springer. Den leder bara fram till ett enda mål. Tydligen är det målet en avrustning av svensk industri, om man får dra ut konsekvenserna av vad som håller på att hända. Det är också fråga om en avrustning av yrkeskunnandet. Om han bekymrade sig litet grand, höjde sig på tå och tittade ut över kanten på de skenbart höga murar som omger den enklaste vägen i den här labyrinten, skulle han kanske se en del andra utgångsvägar och även få ett annat perspektiv. Industriministern frågar mig: Varifrån skall ni ta resurserna i näringslivet för att rädda den del av stålindustrin som ni vill rädda? Jag skulle kunna ställa precis samma slags fråga till industriministern: Varifrån skall han ta pengarna för att hålla liv i de människor som han vill ställa utanför grindarna? Personalkostnaderna för de 400 som det blir fråga om i Oxelösund är ju lika stora — eller kanske rent av större — när de står utanför grindarna som när de står innanför och producerar. Nej, det är så att industriministern fullföljer det här avtalet till punkt och pricka, dvs. han ser till att verksamheten i bolaget bedrivs efter affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Om så ej sker skall de privata ägarna ha rätt att få sina aktier inlösta. Det blir i stället så att den andra delen av 179 aktieägarna — den svenska staten och det svenska folket — får ta hela ansvaret för att de privata aktieägarna slipper undan. Vore inte den enklaste vägen att säga upp det här avtalet, göra om förhandlingarna och försöka få de privata aktieägarna att ta sin del av ansvaret för en investering och utveckling med hänsyn till de framgångsvägar som ändå måste finnas inom svensk stålindustri. Folk i Oxelösund har pekat på de framgångsvägarna och frågat varför man inte gör någonting åt en alternativ utveckling i grovplåtverket och investerar sig ifrån de här problemen. Nej, så enkelt är det inte! Frågan om importen och de internationella priserna kan skenbart vara ett olösligt problem. Men i min hemort Hallstahammar har bruket klart och tydligt talat om att ett problem för bruket är att Bulten-Kanthal tvärs över gatan köper råämnen från Japan. Hur i all världen kan det vara företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt rimligt? När vi har malmen i Bergslagen och möjlighet att framställa ämnena tvärs över gatan, så körs de ändå med båt från Japan. Om man sätter in stålpolitiken i dess samhällsekonomiska perspektiv och frikopplar de privata intressena, kan vi också rädda jobben.

Herr talman! I sina inlägg här i kväll har industriministern satt sig på flera höga hästar. En sådan häst satte han sig på när han ville undervisa oss om att riksdagen inte skall diskutera sådana här frågor innan MBL-förhandlingarna ärslutförda. Men från den hästen har han redan ramlat ned. Det svar han gav oss var nämligen ett fullständigt oreserverat stöd för företagsledningen. Det hade herr Åsling kunnat undvika om han velat vara neutral i sitt svar och avstå från att ställa upp för den ena parten i de kommande förhandlingarna. Är det inte så, herr Åsling, att representanter för ert departement redan har meddelat alla intresserade att det enda departementet kan stödja är den uppläggning företagsledningen har — det blir inga pengar, det blir över huvud taget ingenting som skulle kunna innebära ett fullföljande av riksdagens strukturplan. Nu vill jag ha besked: Är inte det här en avvikelse från den strukturplan som riksdagen beslutat? Är det inte också en avvikelse från det riksdagsbeslut som angav takten för strukturplanens genomförande? Herr Åsling försöker med tal om ministerstyrelse smita ifrån detta konstitutionella problem. Jag måste fråga: Menar han verkligen att en än så kompetent styrelse i ett företag får sätta sig över riksdagens beslut utan att den ansvariga regeringen behöver ingripa? Kan herr Åsling bara dölja sig bakom att han har ett sådant enormt förtroende för Björn Wahlström och hans kolleger? Det går inte heller att komma ifrån detta genom att tala om en politisk debatt. Det är ett riksdagsbeslut det gäller. Och skall det vara någon mening med att riksdagen behandlar frågor som rör statliga företag, så skall väl dessa statliga företag rätta sig efter besluten. Nu frikänner industriministern styrelsen från ansvaret. Jag kan bara konstatera att det enda som då återstår för oss är att utkräva det konstitutionella ansvar som åvilar landets regering. Såvitt jag förstår innebär det som herr Åsling har sagt här i kväll en fråga för riksdagens konstitutionsutskott. För ett par år sedan var det en helt annan industriminister vi hade här i kammaren. Då hade han spenderbyxorna på sig, då rann miljarderna i strida strömmar ut ur industridepartementet. Jag tror, herr talman, att den enkla förklaringen till att herr Åsling nu måste krypa bakom SSAB-styrelsen och försöka smita undan det faktum att här begås ett brott mot ett riksdagsbeslut, det är att han inte får några pengar. Gösta Bohman har sett till att nu är det slut med penningkarusellen i industridepartementet. Det är förklaringen till hela den här bedrövliga historien.

Herr talman! Jag sade inledningsvis att det kan vara tveksamt om svaret på min fråga borde avlämnas i samband med den här debatten. Den debatt som nu har förekommit visar också att det inte var lämpligt att i samband med svar som gällde de övriga problemen med produktionsenheter inom SSAB ge svaret beträffande mineralprocesslaboratoriet. Industriministern undviker att svara på mina frågor, och då undrar man vad industriministern har för avsikt med det. Finns det inget intresse på industridepartementet för att ta upp en diskussion om forskningsoch utvecklingsarbetet inom svensk gruvoch stålindustri? Här har ju industriministern ett utsökt tillfälle att ta ett framåtsyftande initiativ för en offensiv utveckling av ett par viktiga näringsgrenar. Gruvarbetarförbundet har i sitt handlingsprogram visat vilka möjligheter som finns för sysselsättning och konkurrenskraftig produktion om vi satsar på forskningsoch utvecklingsarbete. Varför då inte ta chansen till sådana initiativ? Är det inte ett industripolitiskt intresse att samhället engagerar sig i forskningsoch utvecklingsarbete kring de mellansvenska malmoch mineraltillgångarna? Är det inte också ett industripolitiskt intresse att ta vara påallt det kunnande och all den dokumentation som finns inom detta företag för att bedriva ett sådant arbete? Borde vi inte kunna vara överens om att det inom processlaboratoriet finns så stort kunnande och så värdefulla erfarenheter att detta borde kunna vara grunden för ett mineraltekniskt centrum, förlagt till Bergslagen?

Herr talman! Lars-Ove Hagberg anger siffror för människor som han väntar skall förlora sina arbeten. Jag tror att vi skall vara försiktiga med att bolla med dessa siffror. Jag förutsätter nämligen att en viktig del av resultatet av de förestående MBL-förhandlingarna mellan företagets ledning och facket är att man hittar vägar som innebär att man kan begränsa de konsekvenser som man har angett som en maximal effekt av planerna. Jag tror nämligen inte bara att man från SSAB:s sida är beredd till handling genom den personalpolitiska giv som man har gett offentlighet åt utan också att man från fackets sida är beredd att hjälpa till på olika sätt för att begränsa konsekvenserna. Det skulle jag vilja säga är en förutsättning för att strukturplanen skall kunna genomföras. Jag vill också peka på de stora investeringar — i själva verket, om man ser till vad som händer i svensk industri f. n., mycket stora investeringar — som sker i Domnarvet. Där är det inte fråga om en, som Hans Petersson sade, avrustning som drabbar SSAB, utan där är det fråga om en upprustning, en satsning på sektorer inom stålindustrin, där man bedömer sig ha de bästa utvecklingsmöjligheterna. Redan detta stora investeringsprogram i Domnarvet kommer ju att ge mycket betydande sysselsättning. Jag upplever alltså trots allt, trots rubrikerna och trots debatterna, förutsättningarna att lösa sysselsättningsproblemen som goda. Men det förutsätter naturligtvis att företaget får någon form av arbetsro och att vi har det förtroendet för facket och företagets ledning att vi också låter dem försöka lösa de här problemen utan att söka påverka förfarandet eller dramatisera utvecklingen. Jag tror utifrån de erfarenheter jag har av SSAB:s bildande att facket är berett att ge en konstruktiv medverkan och att det också skall finnas möjligheter att den vägen lösa problemen. När Hans Petersson säger att kostnaderna för människor i ett modernt samhälle är fasta delar jag hans uppfattning. Det är riktigt att kostnaderna i princip är lika stora för människorna utanför fabriksgrinden som innanför. Men det är ju inte ointressant vad människorna sysslar med. Och det gäller ju, om vi skall klara vårt bytesbalansmål och att generera de kapitalresurser vi behöver för förnyelsen i näringslivet, att vi sysslar med det som ger det bästa utbytet och att den produktion vi är involverade i ger det bästa bidraget till nationen. Det är faktiskt så att järnoch stålindustrin i dess irrationella delar — i de delar som alltså inte klarar marknaden — inte ger det bidrag till våra nationella resurser som man skulle önska. Det gäller alltså att skapa alternativ produktion, aktiv sysselsättning i branscher och företag där tillväxten och framtidsutsikterna är bättre. Det är det som är industripolitikens huvuduppgift. Kjell-Olof Feldt säger att mitt svar är ett stöd för företagsledningen. Jag har inte tagit ställning till företagsledningens strukturplan. Jag har lämnat en redogörelse. Hur skulle det vara om interpellanterna själva läste sina egna frågor? Jag har efter bästa förstånd sökt lämna en redogörelse för den aktuella situationen utifrån de önskemål som har rests i frågorna. Jag har nogsamt betonat att planerna inte har varit föremål för regeringens ställningstagande. Det är styrelsen och ledningen för företaget som har lagt fram planerna. Vi har från departementets sida inte varit involverade i den processen. När Kjell-Olof Feldt säger att det har utgått ett meddelande från industridepartementet om att inga pengar skulle stå till förfogande för SSAB är detta fullständigt gripet ur luften. Det har inte från SSAB:s sida rests några anspråk. Ramarna är anvisade. Vi har över huvud taget inte haft anledning att inskrida i SSAB:s värdering av situationen. Sedan framhärdar Kjell-Olof Feldt i att säga att vad som nu sker är en avvikelse från riksdagsbeslutet. Enligt min uppfattning är det inte det. Den — Nr 57 övergripande målsättning som riksdagen angett är att företaget skall uppnå Tisdagen den lönsamhet. Skall inte den målsättningen gälla? Menar Kjell-Olof Feldt att 18 december 1979 företagsledningen inte skall sträva efter att uppfylla det målet? Det är nämligen basen för vad vi diskuterar här. Det vore angeläget att få ett Om utvecklingen klarläggande om Kjell-Olof Feldt och socialdemokratin har sprungit ifrån — inom handelsstålsden målsättning som var grundläggande när SSAB bildades. Det är riktigt som Kjell-Olof Feldt säger att vi tidigare har satsat stora belopp i industripolitiken. Socialdemokraterna har inte bara stött detta utan också ställt ökade krav på satsningar. Satsningen på SSAB anser jag fortfarande vara motiverad och nödvändig för att skapa ett större handelsstålsföretag här i landet av internationell klass och med utsikt att klara den långsiktiga konkurrensen på världsmarknaden. Det var nödvändigt med en kraftig satsning. Det är också nödvändigt att låta detta företag konsolidera sig organisatoriskt, tekniskt, kommersiellt och finansiellt. Jag tycker att en konklusion av den här debatten är att det vore önskvärt om vi häri riksdagen nu kunde i samförstånd se till att SSAB fick den arbetsro som behövs för att klara den svåra uppgift företaget har framför sig. Det är också angeläget att vi ger företagsledningen och facket förtroendet att i någorlunda lugn och ro bedriva de förhandlingar som skall ange de närmare förutsättningarna för det fortsatta arbetet.

Fru talman! Jag kan till alla delar instämma i den kritik som Kjell-Olof Feldt här har riktat mot de tankegångar som har skymtat från SSAB och mot det sätt på vilket industriministern har besvarat de interpellationer som här föreligger. Vi genomförde i fjol i Sörmlands län en näringslivsutredning till följd av den oro vi kände för vad som skulle komma att hända framöver med den industriella utvecklingen i länet. Vi upplever att där kan finnas risk för betydande strukturförändringar som kan komma att drabba sysselsättningen hårt. Över partigränserna konstaterade vi att de här frågeställningarna, bekymren och problemen inte kan klaras om vi bara överlåter åt marknadskrafterna att fungera. Över partigränserna konstaterade vi också att vi här måste få en aktiv industrioch näringspolitik som beaktar de samhällsekonomiska konsekvenserna av vad som händer, som beaktar effekterna på sysselsättning och regionalpolitik. I detta sammanhang talar industriministern själv om nödvändigheten av ett totalt perspektiv.

Det är den här uppgivenheten från industriministern som oroar oss så starkt. Inte minst är vi oroade över vad som kan komma att hända i Oxelösund.

Kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser i den situation som vårt land befinner sig i förutsätter en aktiv och icke en passiv industrioch näringspolitik, där man bara anpassar sig till de s.k. självläkande krafterna. Nu sade industriministern till sist att han och regeringen inte hade tagit ställning till förslagen från SSAB. Har man anledning förmoda att den här debatten kanske utlöser ytterligare några funderingar från industriministern och måhända en ansträngning hos honom att lösgöra sig ur moderaternas mera renodlat kapitalistiska föreställning om hur industripolitik skall skötas? Kanske den här debatten kan få industriministern att ändra inställning och möta industripolitiken med mer optimism, så att han försöker utnyttja de förutsättningar som vi skapade med SSAB. Jag hoppas verkligen att vi inte, efter så kort tid, skall behöva uppleva mera uppgivenhet från den borgerliga regeringens sida.

Fru talman! Jag beklagar att jag måste säga ytterligare några ord till industriministern i den här debatten. Han hävdar att det inte innebär någon avvikelse från riksdagsbeslutet att metallurgin i Domnarvet upphör 1980 och att man drar ned på grovplåtstillverkningen i Oxelösund i stället för att expandera. Varför? Jo, riksdagen ville att SSAB skulle uppnå lönsamhet, säger Nils Åsling. Men på det sättet kan man motivera vilka avsteg som helst från den fastställda strukturplanen. Nu är det emellertid så, Nils Åsling — jag har sagt det två gånger — att riksdagsmajoriteten, i vilken också herr Åslings parti ingick, krävde att metallurgin skulle vara kvar i Borlänge t.o.m. 1982. Man var beredd att ställa de pengar till förfogande som det kunde kosta extra för SSAB. Man sade att detta inte skulle påverka den lönsamhet som SSAB-ledningen eftersträvade. Den skulle man klara genom ett riksdagsbeslut om särskilda pengar. Vad är det för mening med att säga att nedläggningen av metallurgin måste ske tidigare på grund av dålig lönsamhet, när det fanns en riksdagsmajoritet som för bara sex månader sedan var beredd att ställa pengar till förfogande? Vad är det som har hänt, herr Åsling? Beror den ändrade inställningen på att det numera är ekonomiminister Gösta Bohman som svingar färlan över de övriga departementscheferna? SSAB:s chef har varit ute — och stått såsom en tupp på en sophög, höll jag Nr 57 på att säga — och förklarat att han inte tänker ta emot några pengar av Tisdagen den riksdagen eller av vem det vara må. Kan det möjligen vara så, herr Åsling, att 18 december 1979 han hade en aning om att det inte lönade sig att begära några pengar, eftersom kontakterna med industridepartementet redan givit vid handen att Om utvecklingen kassakistan var tom? Det är en omöjlig ståndpunkt som herr Åsling försöker inta, när industrin, m.m. riksdagsbeslutet är så klart och entydigt på denna punkt. SSAB skulle med fullt bevarade egna lönsamhetskriterier kunna köra metallurgin i Borlänge såsom riksdagen avsåg, om regeringen är beredd att ställa de medel till förfogande som behövs. Det fanns alltså en majoritet för sex månader sedan som var beredd att göra det. Från den majoriteten har tydligen centern nu hoppat av. Det blir nog första avhoppet i en lång serie från en socialt medveten näringspolitik som herr Åsling kommer att få göra under den närmaste tiden. Sedan vädjar Nils Åsling om arbetsro för SSAB:s styrelse och för facket. Men det skulle ju strukturplanen ge. Det var detta SSAB vädjade om i våras, när man ville att de politiska partierna och facket skulle anta Björn Wahlströms strukturplan. Man ville ha arbetsro. Den arbetsron hade man haft om man inte hade ändrat i strukturplanen. Denna debatt hade inte behövt äga rum här i kväll, om inte SAAB:s styrelse den 11 december hade tänkt sig att göra väsentliga förändringar i strukturplanen. Det är nästan hyckleri att komma och begära att vi nu igen skall ge arbetsro åt denna styrelse, som aldrig kan bestämma sig för vad strukturplanen skall bestå av. Vi skall ha förtroende för SAAB:s styrelse — och för de anställda också tydligen. Jag frågade Nils Åsling i mitt första inlägg om han förstod vad det innebär för förtroendet för statens näringspolitik och för ett stort statligt företag att denna strukturplan nu rivs upp, att löften som gavs för sex månader sedan tas tillbaka och att riksdagens beslut för sex månader sedan körs över. Ingen — och det vet Nils Åsling — var lycklig över strukturplanen eller riksdagsbeslutet. Alla kände att här skulle påfrestningar komma. Berörda orter, fackliga organisationer och anställda skulle få ge upp viktiga intressen. Det var strukturplanens innebörd. Men det skedde i en tanke att nu har vi äntligen kommit fram till någonting som alla kan arbeta efter. Detta är ändå en framstegsväg — må vara att den inte var vad vi drömde om. Nu står folk där igen och vet ingenting om framtiden. Om man efter sex månader kan riva upp ett beslut, vad blir då nästa steg? Om lågkonjunkturen blir ännu djupare, vilka övriga bitar av strukturplanen faller då? Jag trodde, fru talman, att den omständigheten att detta var ett statligt företag, att samhället har satsat stora pengar i SSAB och att det har lagts ner stor möda på att skapa någorlunda politisk och facklig enighet kring denna plan skulle innebära att strukturplanen hade någon innebörd för den sittande regeringen och dess industriminister. Det har den dock inte. Han far med allmänt tal om förtroende, om arbetsro och om att vi skall respektera kravet 185 på lönsamhet. Ett litet tips till slut. Jag vet att Nils Åsling inte har några pengar. Men det finns ju privata ägare i SSAB, som f. n. anser sig ha väldigt gott om pengar och köper upp företag här och företag där. Kunde det inte vara möjligt att vända sig till dem som äger hälften av SSAB:s aktier och fråga om inte de är beredda att göra en insats så att strukturplanen kan genomföras enligt de ursprungliga ritningarna? Är de privata ägarna helt utan ansvar, Nils Åsling?
Fru talman! Ge fack och företag förtroendet att lösa dessa problem i lugn och ro, säger industriministern. Jag föreställer mig att det inte är så värst mycket av lugn och ro ute på de arbétsplatser där i dag ryktena cirkulerar om att 200, 300, 400, 500 människor eller hur många det nu rör sig om skall bli arbetslösa. För Oxelösunds del lär det röra sig om mellan 300 och 500 personer. I lugn och ro — dvs. utan en mängd bråkiga riksdagsmän som framställer frågor med anknytning till det här. Är det detta som menas, herr Åsling? I lugn och ro och med hjälp av MBL, som enligt vad alla vet — även herr Åsling — nu kallas för tutan: man tutar innan man kör över. Det finns ju inte en människa i Sverige i dag som hävdar att MBL är något egentligt verktyg för att komma någonstans i de här förhandlingarna. Hur många jobb tror ni att man kan rädda med MBL? Sedan måste jag också notera ett framsteg i debatten. Herr Åsling säger att personalkostnaden är fast, även om folk är utanför grindarna. Och det är intressant, för då har herr Åsling börjat acceptera en samhällsekonomisk syn på dessa problem. Det är bra, och vi skulle då faktiskt kunna gå vidare och diskutera utifrån detta att kostnaden är lika stor för samhället, oavsett var en person befinner sig. Och jag skulle vilja tillägga: Kostnaderna är kanske större när man blir arbetslös på grund av sociala och ekonomiska omställningsproblem. Men så till det senaste som herr Åsling sade. Han hävdar att industripolitikens viktigaste uppgift är att klara ut sådana här problem och planera för alternativ sysselsättning osv. Då är vi, efter två timmar, tillbaka precis där jag ställde den första frågan: Vilken typ av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är det som åsyftas i svaret? Vad är det för jobb som skall skapas i Oxelösund? Vad är det för besked man skall säga att jobbarna i Oxelösund har att vänta? Viär tillbaka vid samma punkt, herr Åsling. Skall vi börja om nu igen efter den här utvikningen över hela landets stålpolitik? Kanske jag nu kan få svar på de frågor jag ställde från början?

Fru talman! Industriministern sade att jag skulle vara litet försiktig med de siffror jag använder när det gäller personer som kanske blir arbetslösa och att det fanns vägar att rädda deras sysselsättning. Ja, de vägar som står till buds nu är att förtidspensioneras vid 58 år och att få ett års lön om man hittar ett annat arbete. Men det är inte lätt att rädda de här människorna i MBL-förhandlingarna, där ledstjärnan är den som industriministern ställde sig bakom, nämligen att personalkostnaderna skall minska från 40 till 30 96. Jag misstänker att om vi fastställer detta ordentligt, som industriministern nu har gjort, stänger man igen den stora väg som förut stått öppen genom samhällsekonomin för att rädda dessa människor. Den stängs igen definitivt, om man tittar på företagsekonomin. När det gäller avrustning eller upprustning av Domnarvets Jernverk vill jag säga någonting som kan låta pessimistiskt. Men med nuvarande inriktning gör man bara en sak i dagens läge. Det är att satsa på den produkt som är mest lönsam f. n. och de närmaste tio åren. Den stora faran i den strukturrationalisering som sker vid Domnarvets Jernverk är att när tiden för tunnplåten är ute, då är tiden ute också för Domnarvet. Det sker ingen satsning på något utöver den standardprodukt man har, och man ser heller inga tendenser till en ökad manufakturering. Jag vill peka på den faran. Vi har nu fört den här debatten ganska länge. Jag har ställt frågor om industriministern är beredd att rädda svensk handelsstålsindustri. Vi har fått ett definitivt nej av industriministern. Det går inte att rädda den — företagsekonomiska principer skall få gälla, det skall MBL-förhandlas. Med det sociala ansvaret är det likadant — det sociala ansvaret mot regionalpolitiken, mot decentraliseringen. Det är företagsekonomin som skall vara avgörande. De privata intressena skall få gå fria, det skall inte utmätas något ansvar. Industriministern vill inte ens uttala att detta borde göras. Om de nya framgångslinjerna får jag inte höra någonting. Jag har frågat om vi inte skulle ta initiativ till en ny handlingslinje för svensk stålpolitik och för alla dessa orter. Men vem är det som inte vill diskutera nya framgångslinjer utan lägger fram den gamla strukturplanen och dess revidering till det sämre samt hävdar att man skall behålla allt gammalt och inte satsa på någonting nytt? Jo, det är just industriministern. Han vägrar att diskutera varje annan form, och han vägrar också att svara på frågan om vi skall satsa på den nya processen elred. Industriministern frågar i stället både Hans Petersson och mig hur vi skall finansiera denna utbyggnad och vilka grenar vi skall satsa på. Vi skall satsa på det som ger det bästa utbytet. Men vad har industriministern för utbyte att komma med? Vilka nya jobb skall vi satsa på i denna region? Inga, vad jag vet — industriministern har inte angett några. Vilka branscher skall vi satsa på? Inga, vad jag vet, åtminstone inte några som är nya och kan vara nydanande. Därför är svaret mycket negativt. Vi som bor på dessa stålorter men inte bara begränsar oss till vår egen ort utan ser hela stålindustrins framtid som även vår egen inser att vi inte har fått något stöd. Det är fritt fram för SSAB-ledningen. Jag hoppas naturligtvis att fackföreningarna och alla dess medlemmar skall göra allt vad de kan. Men jag kan konstatera att om de eventuellt skulle nå framgång så är det inte med hjälp av industriministern eller av en samhällsekonomisk politik från statsmakterna. Det är enbart av egen styrka som de skulle vinna framgång och rädda jobb.
Fru talman! Svante Lundkvist blandade sig i debatten — och det var intressant.

Det är ganska intressant att märka att det här nu uppenbart sker en åsiktsförändring inom socialdemokratin. Vi skall inte längre satsa på en industristruktur som är utvecklingsduglig, utan vi skall belasta de knappa resurser landet har med att konservera en befintlig struktur. Detta innebär, som jag har sagt tidigare i debatten, ofrånkomligen att insatser på andra områden i nuvarande budgetsituation och med det bytesbalansperspektiv vi har framför oss måste dras ner och att man nöjer sig med en låg ambitionsnivå när det gäller industripolitiken. Jag finner det naturligtvis beklagligt att socialdemokratin, med dess gamla traditioner i detta avseende, nu har slagit in på en så konservativ linje. Oavsett vad Kjell-Olof Feldt vill göra gällande beträffande behandlingen av strukturplanen i riksdagen finns det övergripande målet att företaget skall arbeta sig fram till lönsamhet kvar — och den beställningen är från riksdagen. Det var ingen som ifrågasatte detta när frågan senast var uppe i riksdagen. Detta finns alltså kvar som en övergripande målsättning. Om man ifrågasätter detta och är beredd att säga att vi skall skjuta lönsamhetsmålet ett antal år framåt i tiden har man ökad motståndskraft när världsmarknaden förändras, när det visar sig att tidigare utarbetade investeringskalkyler inte håller etc. Men då skall man också ha kurage att här säga: Låt oss skjuta målet om företagets lönsamhet på framtiden och vara beredda att ta de konsekvenser det innebär inte minst när det gäller företagets egna strävanden. Jag skulle finna det mycket olyckligt, om vi skulle gå den vägen och ”belöna” det engagemang som anställda och ledning har visat i denna uppbyggnadsprocess med att plötsligt från samhällets sida sänka ambitionsnivån. Beträffande den socialt medvetna näringspolitik som Kjell-Olof Feldt sade att jag tidigare bedrivit — jag tackar för det erkännandet — vill jag påpeka att samma principer bör gälla även fortsättningsvis. Jag är förvissad om och förutsätter givetvis att den forcering av vissa delar i strukturplanen, som man eventuellt kan komma fram till som ett faktum, genomförs i socialt acceptabla och anständiga former och att de MBL-förhandlingar som nu inleds ger underlag för beslut i den riktningen. Det är ju en förutsättning, och det är målet för och ändamålet med en MBL-förhandling. Till Hans Petersson i Hallstahammar vill jag säga att jag har inga illusioner om att dessa frågor inte kommer upp i riksdagen, och jag beklagar inte alls denna debatt. Tvärtom, den är nyttig och nödvändig. Men vad jag efterlyser är en konstruktiv anda, en vilja att stödja företaget och dess anställda ien Nr 57 besvärlig omställningsperiod — inte att ifrågasätta och med allehanda Tisdagen den olycksprofetior försöka göra hela skeendet till någonting annat än vad det 18 december 1979 är. Detta att jag nu ansluter mig till en samhällsekonomisk syn är ingen nyhet. Det är självklart, med den omsorg vi har anledning att ha om enskilda människor, att arbetskraften är en fast kostnad. Men det är likafullt avgörande för samhällsekonomin och för våra framtida resurser vilken produktion människorna befinner sig i. Därför är det inte ointressant vad som är den alternativa möjligheten. Här finns ändå stora möjligheter till expansion i verkstadsindustrin. Vi har t.ex. med industrifonden inlett en satsning också på nationella projekt som kan vara av intresse i sammanhanget. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att det är självklart att de enskilda intressenterna skall vara med i den ram som avtalet har stipulerat. Men avtalet gäller ju, och jag har självfallet ingen anledning att ifrågasätta avtalet och de riktlinjer det drar upp. Får jag avslutningsvis i denna debatt konstatera att vi här har diskuterat någonting som väl måste karakteriseras som en intern preliminär planering i företagets styrelse. Vi har ibland diskuterat som om förändringen vore ett faktum. Den är inte ett faktum, utan den är ett förslag som har arbetats fram inom företaget. Det är rimligt att man avvaktar resultatet av de samråd som sker inom företaget med de anställda innan man med den tvärsäkerhet som vissa talare gett uttryck för börjar värdera effekten och resultatet av vad som är en preliminär plan. Först då blir debatten meningsfull, och först då kan vi här i kammaren ta ställning till de sociala och samhällsekonomiska konsekvenserna av de strukturåtgärder som SSAB har preliminära planer på att genomföra.
Fru talman! Det är inte på det sättet, industriministern, att socialdemokratin har ändrat uppfattning om behovet av att vi får en planerad näringspolitik. Det är tvärtom så att vi hela tiden har krävt att de borgerliga regeringarna skulle försöka sig på uppgiften att ge oss en mera långsiktigt planerad näringspolitik. Vi hade på olika områden påbörjat denna näringspolitik genom att inventera förhållandena i bransch efter bransch. Men det som kännetecknade den borgerliga regering som tog över 1976 var att bl.a. Nils Åsling sade att detta skall inte samhället lägga sig i på det sätt som socialdemokratin har tänkt sig, utan detta skall kunna skötas av branscherna själva. Jag hänvisar bara till vad som hänt inom skogsindustrin, där Nils Åsling har skjutit dessa problem framför sig och där vi fortfarande inte har det handlingsprogram som vi så väl skulle behöva för att kunna möta de problem som finns där.

Det är ju denna uppgivenhet, denna oförmåga att försöka sätta in de olika bitarna i det totala sammanhanget och vara beredd att engagera samhällets kraft för att driva en medveten politik som är den största risken för utvecklingen framöver för oss i det här landet. Jag upprepar: Folkpartiregeringens industriminister gav mycket klart uttryck för att staten inte skall lägga sig i — allting ordnar sig bäst bara branschen får sköta sitt. Jag konstaterar med en viss förtvivlan att Nils Åsling i dag är beredd att uppta den industriministerns fallna mantel.

Fru talman! Det samhällsekonomiska synsättet är ingen nyhet, säger herr Åsling. Men jag måste ändå säga att det är ett erkännande i dag av att kostnaderna är stora för personal trots att den står utanför grindarna. Det var ett steg på vägen, som jag nog skall komma tillbaka till när vi diskuterar en annan gång. Herr Åslings samhällsekonomiska synsätt sträcker sig emellertid inte så långt att det innefattar någonting av konsortieavtalet med de privata aktieägarna i SSAB. I det avtalet befrias ju de privata aktieägarna från varje kostnad för den samhällekonomi som vi talar om. Vad jag vet var centerns Gunnar Söder med om att arbeta fram detta avtal, och det tycker jag visar att det är väl förankrat i centerpartistisk politik. Sedan säger herr Åsling att vi skall vara konkreta. Det är just för att få konkreta svar som jag har ställt frågan: Vad menas med den ganska luddiga formulering som finns i svaret, där det talas om att regeringen självfallet skall ta sitt ansvar för de människor som drabbas, osv. osv.? Vad finns det för konkret innehåll i detta? Ge oss industridepartementet, herr Åsling, så skall vi med den kommunistiska industripolitiken lägga fast en konkret utveckling för stålindustrin — det kan jag lova på stående fot!
Fru talman! Till Svante Lundkvist vill jag säga att jag trodde inte att ett gammalt statsråd i tidigare socialdemokratiska regeringar skulle hänge sig åt illusioner till den grad som Svante Lundkvist här visat sig göra. Att gå in i detalj i en företagsstyrelses arbete och med pekpinnar visa hur utvecklingen borde vara är minsann inte någon kraftfull industripolitik. Den typen av industripolitik tänker jag inte ge uttryck för. Däremot känner Svante Lundkvist väl till att jag har inga illusioner beträffande marknadskrafternas roll. Jag är medveten om att i ett litet land Nr 57 som Sverige är det nödvändigt att avbalansera marknadskrafterna, att Tisdagen den samhället är aktivt för att säkra en framåtsyftande industristruktur. Men då 18 december 1979 får man heller inte göra som Svante Lundkvist ger uttryck för här, gå in och försöka hejda och begränsa företag och fackföreningar som vill skapa Om utvecklingen någonting bestående av sitt företag. Det är en konservativ industripolitik som — inom handelsståls jag inte vill acceptera. industrin, m.m.
Fru talman! Det är sannerligen inte fråga om några detaljer. Om man som i det här fallet vill förändra en plan så att 1 500 människor ställs utan arbete, då är det inte fråga om detaljer. Industriministern gör sig skyldig till en felsyn när han menar att sådana konsekvenser av ett företags handlande är någonting som man inte kan lägga sig i när man är industriminister. Det är industriministerns uppgift att beakta vad det här betyder för de människor som arbetar i företaget och vilka effekter det får på orterna, och det är industriministerns skyldighet att överväga om strukturplanen inte kan genomföras på ett sådant sätt att man undviker dessa konsekvenser. Det är nämligen inte säkert, industriministern, att företagsledningens förslag är den bästa affären ur samhällets synpunkt.
Fru talman! Svante Lundkvist använder nu på nytt den uppgift som har cirkulerat i pressen om att 1500 anställda skall friställas. Hur vet Svante Lundkvist att det förhåller sig så? Jag tycker att vi här i kammaren skall vakta på våra ord, som en känd politiker har sagt, och inte på detta vårdslösa och okritiska sätt acceptera sådana här uppgifter. Jag är övertygad om att det inte är fråga om personalinskränkningar i den storleksordningen. Den massiva investeringsaktivitet som kommer till stånd i Domnarvet kommer inte bara att ge företaget en god chans för framtiden utan också att tillföra det betydande alternativ sysselsättning.

Fru talman! Naturligtvis är jag angelägen om att ta fasta på att industriministern nu uppenbarligen är beredd att möta de siffror när det gäller förlorade arbetstillfällen som har diskuterats med en verklig kraftansträngning. Industriministern är kanske också nu beredd att ta en ställning tillhela det här förslaget som bättre rimmar med en aktiv industrioch näringspolitik än den som framskymtade i industriministerns interpellationssvar.

Fru talman! Mona S:t Cyr har frågat mig om det kan anses skäligt att i rationaliseringssyfte överföra arbetsuppgifter från försvaret till kommunerna, trots att detta medför ökade kostnader för båda parter. Som sägs i interpellationen har försvarets rationaliseringsinstitut sett över försvarets sjukvårdsstyrelses organisation och därvid i besparingssyfte övervägt överföring av olika deluppgifter från styrelsen till andra myndigheter. Institutet har i de flesta fall inte kunnat finna några ekonomiska eller andra fördelar för försvaret med en sådan överflyttning. Som vidare sägs i interpellationen föreslår försvarsmaktens ledningsutredningisitt andra betänkande att militärbefälhavarna släpper sitt tillsynsansvar för hälsooch sjukvården i fred i den takt detta kan övertas av andra myndigheter. Erforderliga överenskommelser bör härvid träffas mellan försvarsmakten och berörda civila organ. Ledningsutredningen föreslår dock att hälsovårdsassistenter t. v. skall finnas vid milostaberna. Såväl översynsrapporten om försvarets sjukvårdsstyrelse som utredningen om försvarsmaktens högre regionala ledning har varit ute på remiss. Båda ärendena bereds f. n. i regeringskansliet. När det gäller försvarets sjukvårdsstyrelse kommer ett förslag i budgetpropositionen. Den högre regionala ledningen kommer att behandlas i en särskild proposition till våren. Jag vill inte nu föregripa dessa propositioner. Jag instämmer i uppfattningen att det inte är rimligt att föra över arbetsuppgifter från försvaret till icke-statliga myndigheter, om det medför ökade kostnader för båda parter. Jag kan dock inte dela interpellantens uppfattning att det skulle vara fallet i den aktuella frågan.

Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för lämnat svar. Hänvisningen till förestående propositioner onödiggör dock inte ett klargörande kring frågeställningen i min interpellation. Många aktiva kommunalmän har under tidernas lopp kunnat slå fast hur staten skjuter över ansvarsuppgifter på kommunerna, vilket medverkat till det kostnadsoch skatteläge som vi alla i dag kämpar med. I vissa fall har staten skickat med stimulanspengar för att få i gång verksamheten i kommunal regi, men snart har dessa bidrag skurits ner eller helt försvunnit. Det är mot denna bakgrund min interpellation skall ses och enligt vilken jag reagerat på utredningens förslag. På 3 sidor av 361 i utredningen talar man nämligen om försvarets hälsooch sjukvårdstjänst. Slående är vid en genomläsning av dessa sidor, att utredarna inte tycks veta vad som sorterar under begreppet hälsovård. I stället talar man om företagshälsovård och sjukvård. Längre ned framhåller man, att Nr 57 fredstandvården lämpligen utföres av folktandvården. Därutöver tycks man Tisdagen den sakna kunskap om vad allmän hälsovård egentligen innebär. Följaktligen 18 december 1979 kan det förslag som framföres om överföring av hälsovårdsuppgifterna på civila myndigheter — enligt mitt förmenande— inte anses vara väl underbyggt, då man inte har en aning om konsekvenserna av detsamma. Ingen analys har skett. Jag har redan i interpellationen exemplifierat den lagstiftning som ligger kommunerna till grund för tillsynen inom allmän hälsovård.

Det rationella i utredningens förslag är i koncentrat en inbesparing av tre hälsovårdstjänster. I gengäld får man ökade kostnader för försvaret, då man köper upp tjänster. Vi kan ta ett enda exempel på de arbetsuppgifter som då får köpas, alternativt överföras på civil myndighet. Skadedjursbekämpningen på s.k. öppna anläggningar skulle enligt utförda beräkningar kosta försvaret omkring 1,5 milj.kr. Därtill kommer samma arbetsuppgift på sekretessbelagda anläggningar med 2-3 milj.kr. Resten av förslagets kostnader skulle sedan övervältras på kommunerna. Detta torde innebära att mellan 150 och 175 av landets 279 kommuner blir berörda. Det är alltså mer än hälften. Hälsovårdsnämndernas personella resurser är redan i dag hårt ansträngda, med stora brister på enbart den civila tillsynssidan. Det är alltså ej tänkbart att de skulle kunna åtaga sig nya uppgifter med nuvarande bemanning. Följaktligen skulle krav omgående resas på personalförstärkningar. De berörda kommunerna skulle därmed drabbas av ökade utgifter med flera miljoner kronor. Redan i dag föreligger en liten civil inblandning på försvarsområdet. Denna lilla del har förorsakat ansenliga problem. Jag avser då yrkesinspektionens arbetsuppgifter inom försvaret. Ännu har man inte kunnat enas om hur inspektionens rapportering skall kunna ske, eftersom rapporter på den civila sidan är offentliga, medan motsvarande rapporter inom försvaret är hemliga. Problem har också förekommit beträffande genomförandet. Skall arbetsuppgifterna utföras av yrkesinspektionen generellt eller skall vissa inspektörer ”öronmärkas” för uppgifter inom försvaret? I det förslag som lagts har man alltså negligerat — enligt min mening — 193 väsentliga problemställningar, där konflikter kommer att uppstå beträffande sekretessbestämmelser och kompetensregler. Därutöver kommer försvaret att få munhuggas med mer än hälften av Sveriges kommuner och hälsovårdsnämnder beträffande handläggningen av försvarets hälsovårdsfrågor. Det är inte troligt att man därmed uppnår den enhetliga handläggning som man hittills haft, då man själv svarar för såväl kontroll som tillsyn. Till sist: det blir ju inte billigare! Man föreslår rationalisering, men åstadkommer motsatsen. Kan det vara i någons intresse? Är det inte möjligen så, att man helt enkelt har försummat den här lilla biten i den stora utredningen? Om denna nu skall ligga till grund för en proposition borde onekligen underlaget dessförinnan kompletteras. Varför har man dåt.ex. inte låtit kommunerna yttra sig över den bit som berör dem? Synpunkterna från kommunerna skulle ha varit mycket intressanta att få ta del av. Jag är inte så säker på att tongångarna skulle bli så positiva. Kommunrepresentanterna skulle lika litet som jag instämma i försvarsministerns avslutande mening i interpellationssvaret. Avser möjligen statsrådet Krönmark att efter vad som framkommit här tillse att kompletterande underlag tillföres utredningen, så att kommunerna åtminstone får chansen att anlägga sina synpunkter och så att de slipper att bli tagna på sängen — än en gång. Upplysningsvis vill jag nämna att kommunerna redan i dag kämpar med överföringar av arbetsuppgifter och andra uppgifter som föranletts av nya lagar på hälsovårdstillsynsområdet. Vidgade uppgifter inom miljölagstiftningen är ett exempel. Ett annat exempel är livsmedelslagstiftningens pålagor. Åtskilliga kommuner har som en följd härav tvingats protestera, och några kommuner har medgetts temporär dispens. Skulle nu också försvaret skyffla över uppgifter i eget förbilligande syfte, så skulle vi åstadkomma en för samhället totalt sett misslyckad lösning — en dyrare, en krångligare och en mer byråkratisk lösning. Den offentiga sektorns arbetsuppgifter skulle kräva ytterligare människor i offentlig tjänst. De ca 540 000 statsanställda skulle bli några färre, medan de ca 670 000 kommunoch landstingsanställda skulle bli många fler. Kommunernas skatter skulle tvingas ytterligare i höjden. Den utvecklingen ter sig varken meningsfull eller försvarbar — även om vi just nu diskuterar försvarsuppgifter.
Fru talman! Först vill jag påpeka för kammarens ledamöter att den här interpellationen gäller två utredningar — en utredning som är parlamentariskt sammansatt och en särskild rationaliseringsstudie som gjorts av ett institut inom försvarsmakten. Helt stillsamt vill jag också påpeka att om man skall framställa interpellationer här i riksdagen beträffande alla utredningsförslag, så tror jag att interpellationsinstitutet i framtiden kommer att utnyttjas minst lika mycket som har varit fallet här de två senaste dagarna. Jag vill säga till Mona S:t Cyr att som jag redan sagt kommer svar att lämnas i de två propositioner som kommer att läggas fram nästa år. Men bortsett från det vill jag påpeka att det är felaktigt att jämföra en eventuell Nr 57 överföring av dessa uppgifter till kommuner med de åtgärder som vidtagits Tisdagen den från statens sida i andra sammanhang, då man fört över uppgifter till 18 december 1979 kommuner. Som typexempel på förfarandet från statens sida när det gäller att föra över uppgifter till den kommunala sektorn eller till landstingssektorn kan jag nämna att man först tar ett principbeslut och först därefter tar upp förhandlingar — som exempelvis sker nu när det gäller försvarets fredstida sjukvård. Försvaret förhandlar med varje landsting. Det är faktiskt så att vi med statliga pengar betalar landstingen för de här uppgifterna. Vi överför alltså icke uppgifter, utan vi köper tjänster — i det här fallet från landstingen. Skulle vi välja den väg som man i de här utredningarna har prövat måste det även i det fallet bli så att försvaret köper dessa tjänster från kommunerna. Någon ekonomisk börda förs alltså icke över på kommunerna. Det är min principiella inställning, att man skall organisera överföringen så att det blir så rationellt och så billigt som möjligt. Det är, som jag nämnde i mitt inledande svar på interpellationen, självklart att vi om en åtgärd leder till en ökad kostnad för försvaret inte har något intresse av att välja den vägen. Under sådana förhållanden skall vi givetvis själva handha verksamheten. Men om vi kan göra den rationellare via medverkan av kommunerna och betalar dem för deras tjänster, förmodar jag att Mona S:t Cyr rimligtvis inte har något att invända. När det gäller de olika uppgifter som skall handläggas av assistenterna inom ramen för arbetarskyddslagstiftningen osv. har man även möjlighet, til syvende og sidst här i riksdagen, att bestämma ambitionsnivån. Det har vi gjort inom andra områden av försvaret när det gäller vissa funktioner. När det gäller exempelvis den fredstida sjukvården har rikdag och regering sagt att denna inte skall vålla några ökade utgifter, vilket innebär att man föreskrivit en begränsad ambitionsnivå. Jag vill mot denna bakgrund säga att Mona S:t Cyr nog överdriver farhågorna, även om jag har respekt för hennes utomordentliga kunskaper i ämnet.

Fru talman! När det gäller att överföra uppgifter till kommunerna anser jag inte att några uppgifter är så ringa att man skall bortse från deras betydelse. Alla sådana uppgifter bör granskas noga innan man över huvud taget sätter i gång en diskussion om överföringar. Riksdagen har tidigare vid flera tillfällen tagit ställning till dessa uppgifter inom hälsovården och sambandet mellan försvarsmakten och de civila myndigheterna. Man har senast i hälsovårdsstadgeutredningen uttalat sig för ett bibehållande av samma åtskillnad i det avseendet som hittills. Även om lagregleringen i stor utsträckning är densamma för dessa områden finns det skillnader när det gäller tillsynen. Det finns många uppgifter som av olika skäl inte kan läggas över på civila tillsynsmyndigheter. Därför måste försvaret enligt min, enligt många andras och tidigare även enligt riksdagens mening ha en egen tillsynsmyndighet. Annars skulle man i sådana fall av 195 ansvarsoch kompetensskäl i kommunerna få ha något slags särskild militärhandläggare på detta område. Försvarsministern nämnde också landstingen i detta sammanhang. Vad jag diskuterade var egentligen primärkommunerna, inte landstingen. Jag sade från början att jag lämnade sjukvårdsuppgifterna liksom också tandvården därhän. Vad jag diskuterar är den allmänna hälsovården. I denna inräknas väsentligt mycket mer än vad som ingår i det som berör landstingen. I den allmänna hälsovården inräknas t.ex. personlig hygien, livsmedelshygien, vattenhygien, omgivningshygien, tekniskt arbetarskydd, miljöfrågor, byggnadsärenden, generalplaneområden och mycket annat. Även utbildningsfrågor hör dit. Om man enligt det förslag som FLU har lagt fram skulle köpa tjänster, såsom också försvarsministern nämnde, väljer man att orientera sig efter en svårframkomlig väg. Bl. a. krävs det en hel del miljökännedom för att kunna utföra de aktuella arbetsuppgifterna inom försvaret. Det är naturligtvis också önskvärt att försvaret har en tidsoch lokalmässig styrning för akuta behov och för långtidsplaneringen. Om man inte har egen personal i sin organisation kan man inte heller disponera personalen när som helst. De personer det gäller bör vara lätt tillgängliga i akuta situationer. Kontinuitet i tillsynen och i verkställighetsfrågor är också värdefull. Brister i det avseendet påverkar negativt det krigsförberedande arbetet inum försvaret. Tillde gränssättande faktorerna i vad gäller försvarets uthållighet i krig hör truppens fysiska trim. Dessutom kostar, som jag sade förut, köp av tjänster tre till fyra gånger utgiften för nu anställd personal. Är det egentligen önskvärt att få in ännu fler huvudmän i detta sammanhang? Jag vet inte om försvarsministern anser att man åstadkommer en god helhetslösning på det sättet. Jag skulle till sist vilja fråga — även om det kanske hör till propositionens innehåll — när den nya ordningen skall genomföras. Tror man vidare att man kommer överens med kommunerna på denna punkt?
Fru talman! När jag nämnde landstingen var jag också väl medveten om att det gällde två olika sidor och att det är kommunen som har hand om den allmänna hälsovården, men jag nämnde landstingen som exempel på de metoder som vi använder när vi köper tjänster. Då behandlar vi både primärkommuner och sekundärkommuner enligt samma regler. Det var helt enkelt för att i någon mån lugna Mona S:t Cyr när det gäller de ekonomiska konsekvenserna som jag i all stillsamhet förde in landstingen i bilden. Jag kan försäkra att vi i försvarsdepartementet synnerligen noga granskar alla utredningsförslag, och det är just vad vi nu håller på med. Men det gör vi alltså i departementet, och därför kan jag inte stå här i kammaren och verkställa den granskningen. I mångt och mycket kan jag hålla med Mona S:t Cyr, men jag vill hänvisa till vad jag sagt förut: Ifall man kan få en överenskommelse här om att det kan göras på ett effektivt och rationellt sätt, skall vi naturligtvis välja den vägen. Kan vi inte göra det, skall vi däremot inte välja den vägen. Det är detta som vi Nr 57 i departementet just nu håller på att undersöka. Tisdagen den Aven i försvarsdepartementet vill vi ha den absolut bästa lösningen för 18 december 1979 samhället i dess helhet. Jag tror att jag kan säga, utan att föregripa de propositioner som kommer att läggas fram, att när förslaget så småningom kommer på riksdagens bord räknar jag inte med att Mona S:t Cyr skall vara så väldigt missnöjd.
Fru talman! Min avsikt var att uppmärksamma de tre sidorna i utredningen från kommunal synpunkt sett. Jag tackar för beskeden.
Fru talman! Med hänsyn till den sena tidpunkten skall jag inte gå på djupet i de här frågorna utan bara peka på några av de, som jag tycker, mera angelägna avsnitten. Försvarsministerns interpellationssvar håller oss som är intresserade av den här frågan fortfarande litet grand i ovisshet. Vi avvaktar naturligtvis vad propositionerna skall säga. I nuläget råder dessutom ovisshet om organisationsformerna dels för samhällets olycksfallsoch räddningstjänst, dels för civilförsvarets räddningstjänst. Bl. a. diskuteras kommunernas ansvar och verksamhet i dessa frågor, där även kostnadsaspekten kommer att bli aktuell och intressant. Det kan därför skönjas en viss koppling mellan de nyssnämnda frågorna och den interpellation som nu behandlas här i kammaren. Interpellationen är ställd till försvarsministern, men den har också en viss anknytning till socialdepartementets verksamhetsområde. Socialstyrelsens arbetsuppgifter och ansvar med avseende på sjukvården i krig behandlas bl.a. i ett avsnitt av regeringens proposition 1979/80:6. Eftersom det i modern militär planläggning eftersträvas en viss likformighet och kontinuitet i fredsresp. krigsverksamheten, torde det förhållandet komma att gälla även för den militära hälsooch sjukvården. Här kommer naturligtvis kostnadsfrågan in med en betydande effekt. Jag har lämnat en motion, nr 1979/80:77, i frågan om den militära fredsoch krigssjukvårdens inordning i samhället, och det är väl därför som jag nu står här i kväll. Med anknytning till förut nämnda propositioner och till nyss nämnda motion vill jag gärna framhålla att den decentralisering av arbetsuppgifter från socialstyrelsen till sjukvårdshuvudmännen på länsnivå som har förordats från olika håll bör kunna ge bättre funktion och kontinuitet i såväl fredssom krigsverksamheten. Det är helt i linje med våra decentraliseringssträvanden. Men så kommer vi till kostnadsfrågan. Där har jag utifrån min och centerns grundsyn förordat att den militära sjukvården inte får belasta landstingen genom kostnadsövervältringar som skulle leda till höjning av kommunal 197 eller landstingsskatten eller till inskränkningar i annan befintlig verksamhet. Med hänsyn till de utredningar som är under behandling och de ovissa förhållanden som f.n. råder inom olika hithörande utredningsområden synes det vara befogat att inte omedelbart ta slutlig ställning till de här frågorna. Försvarsministern har ju också i sitt svar nämnt ytterligare ett par kommande propositioner, som delvis berör det här ärendet. Vi hoppas naturligtvis alla att den militära sjukvården skall bli optimalt funktionell — både i fred och i ett eventuellt krigsläge — så att våra värnpliktiga och den fast anställda personalen skall kunna känna tillfredsställande trygghet i sin verksamhet. Vi hoppas samtidigt att man skall finna en verkligt bra organisation härför, som inte alltför hårt belastar vare sig landstingets eller försvarets ekonomi. Men inför ärendets vidare utveckling är det angeläget att försvarsministern och regeringen i dess helhet bland annat övervakar att det uppdrag som den 18 mars 1979 har givits till statens förhandlingsnämnd — att förhandla med landstingskommunerna och kommunerna utanför landsting beträffande medverkan i hälsooch sjukvårdens försörjningsberedskap — även kommer att omfatta den viktiga frågan om rimlig medelstilldelning till fredsoch krigssjukvården.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att omedelbart vidta åtgärder för att stoppa exploateringen och spekulationen i Sälenfjällen, norra Dalarnas fjällvärld och övriga fjällområden i vårt land. Han har vidare frågat om regeringen är beredd att ta initiativ för att hävda allemansrätten i fjällvärlden enligt 11 punkter som anges i interpellationen, bl.a. byggstopp för privata hus, omprövning av befintliga planer, ekonomiskt stöd till kommuner och allmännyttiga organ, subventioner som möjliggör att vanliga människor utan kapital kan åka och vistas i primära rekreationsområden, m.m. Den stora efterfrågan på fritidshus i fjällen har lett till starka anspråk på utbyggnad särskilt i Kopparbergs och Jämtlands län. En alltför snabb utveckling av fritidsbebyggelse skulle leda till att för naturvård och friluftsliv särskilt värdefulla områden togs i anspråk. Sedan trepartiregeringen tillträdde hösten 1976 har därför betydelsefulla beslut fattats med syfte att bl.a. bebyggelsen i fjällområdena skall utformas på ett sådant sätt att dels naturvårdens, kulturminnesvårdens och andra bevarandeintressen, dels de rekreationspolitiska målen blir tillräckligt beaktade. Senast förra veckan behandlade riksdagen propositionen 1978/79:213 med Nr 57 redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen. En enig Tisdagen den riksdag godtog bl.a. de förtydliganden som föreslogs i propositionen 18 december 1979 beträffande riktlinjerna för fritidsbebyggelsens utveckling i fjällområdena. Resultatet av kommunernas fortsatta fysiska planering i bl.a. fjällområdena skall enligt regeringens beslut med anledning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen redovisas av länsstyrelserna till regeringen hösten 1980 och år 1982. Jag vill stryka under att de åtgärder som har vidtagits för att få till stånd en godtagbar hushållning med mark och vatten i fjällvärlden inte innebär att regeringen är generellt negativ till fritidsboende i olika former i fjällvärlden eller i andra delar av vårt land. Enligt riksdagens beslut år 1972 om riktlinjer för hushållning med mark och vatten innebär kravet på en mer genomtänkt utveckling av fritidsbebyggelsen självfallet inte att den bör tillåtas enbart i form av stora tätbebyggda fritidsbyar. Naturtyper och andra förutsättningar för fritidsbebyggelse varierar mellan olika delar av landet. Det gäller också i fråga om”utbyggnadsönskemålen. Detta måste beaktas i planeringen så att tillgängliga resurser för bl.a. rekreation används på ett tillfredsställande sätt för det stora flertalet människor. Samtidigt vill jag i detta sammanhang peka på civilutskottets uttalande vid behandlingen av propositionen 1978/79:213. Utskottet sade: ”Den utformning av riktlinjerna för fritidsbebyggelsen som förordas i propositionen skall ses som uttryck för en mera restriktiv inställning till tillkomsten av enskild fritidsbebyggelse som sådan. En grundläggande positiv attityd till olika former av fritidsbebyggelse kommer också till uttryck i den allmänna promemorian.” Enligt min mening är det särskilt i fjällområdena angeläget att då utbyggnad av anläggningar för turism och fritidsboende blir aktuell beslut om sådan utbyggnad fattas mot bakgrund av regionala överväganden om markhushållning och behovet av sysselsättning m.m. Sådana översiktliga bedömningar ger bättre förutsättningar för att utveckla befintlig service, förbättra kommunikationerna och skapa sysselsättning på lång sikt. Ett av syftena med regeringens beslut med anledning av den fysiska riksplaneringen är just att ange sådana utgångspunkter för den fortsatta planeringen som innebär att den mycket stora resurs som turismen utgör för sysselsättning och utveckling inom bl.a. fjällområdena skall kunna tas till vara. Jag är medveten om att det inte räcker att mark i fysisk planering avses för ett visst ändamål utan att det också fordras att marknadsmässiga och andra ekonomiska förutsättningar finns för att förverkliga den avsedda markanvändningen. Att markens utnyttjande planeras på ett förnuftigt sätt är dock en första förutsättning för att en önskad utveckling skall kunna förverkligas. Betydande statligt stöd för översiktlig fysisk planering har lämnats till kommunerna under senare år från anslag under bostadsdepartementets huvudtitel. Under innevarande budgetår utgår dessutom från jordbruksdepartementets huvudtitel 5 milj.kr. för planeringsinsatser inom de primära rekreationsområdena. 199 Enligt vad jag har erfarit bedrivs det i flertalet av de berörda fjällkommunerna ett aktivt planeringsarbete i samverkan med länsstyrelserna. Kommunerna är självfallet i hög grad medvetna om de värden som fjällområdena har i fråga om såväl natur och kultur som sysselsättning. Statsmakternas uppgift är bl.a. att mot bakgrund av riktlinjerna för hushållning med mark och vatten bidra till att utvecklingen blir gynnsam. Sammanfattningsvis vill jag på Lars-Ove Hagbergs frågor svara att regeringen inte är beredd att föreslå att vidare bebyggelse i fjällområdena stoppas. Regeringens syn på bebyggelseutvecklingen och behovet av åtgärder har jag redovisat i det föregående. Regeringen kan inte heller ställa sig bakom det förslag som redovisas i 11 punkter i interpellationen. Vissa av punkterna strider mot rättssäkerhetsprinciper som är självklara för mig och som jag tror omfattas av de allra flesta människor i vårt samhälle. Vad jag nu har sagt innebär självfallet dock inte, som har framgått av mitt svar tidigare, att regeringen utesluter åtgärder som bidrar till att stärka allemansrätten.

Fru talman! I gårdagens nummer av Dagens Nyheter kunde man läsa om byborna i Björnänge i Åre som hade tröttnat på storbolagens sätt att exploatera fjällområdena. De ville ta saken i egna händer, bygga ut i den takt de tyckte var nödvändig och riktig. De ville anpassa sig till bygdens intressen, bl.a. jämn och långvarig sysselsättning åt ortsborna, och de ville stoppa en hård exploatering. I lördagens nummer av Dagens Nyheter kunde man — under Fritidshus, säljes — läsa en annons med rubriken Ge familjen ett Årstidshus i julklapp! ”I Sälen, Sveriges närmaste fjällvärld, uppförs just nu en fritidsanläggning av ganska ovanligt slag. Nya Sälenstugan är tänkt att fungera året runt. Därför byggs dom 56 andelshusen som fjällradhus och placeras så nära vildmarken som möjligt. ——- Kan du tänka dig en trevligare och mer användbar julklapp. Ett fullständigt utrustat Årstidshus på 65 kvm med bastu, färg-TV, öppen spis och frys. En present till hela familjen som räcker livet ut. Och inom parentes en mycket god investering. Den första etappens 36 hus står färdiga nu till jul. Det finns några andelar kvar. Den andra etappens 20 hus och servicebyggnaden blir klara till julen 1980. Kontakta oss på Ekkronan, så får du veta mer om lån, årskostnader m.m. Eller ta med familjen upp till Sälen över en helg och titta. Efter det får nog tomten köpa en större säck till den 24:e. God Jul!” Denna annons är införd av Ekkronan. Det är sparbankerna som säljer dessa hus i spekulationssyfte. Detta är bara ett av de bevis som finns för att vi nu har en ohämmad spekulation i fjällvärlden. Det gäller Sälenfjällen, Dalarnas fjällvärld, Jämtlands och Härjedalens fjällvärld. I dessa eftertraktade områden bygger man upp privata stugbyar. Det är penningstarka personer som får tillträde till de mest attraktiva områdena. Där slår de sig ner och sätter i stort sett Nr 57 allemansrätten ur spel. Tisdagen den Vilka är det då som köper andelshus? Jämtlands och Härjedalens 18 december 1979 turistförening har sett litet på detta och gjort en utredning. 75 96 av dem som är andelsägare tillhör socialgrupp 1. 80 96 har en sammanlagd hushållsinkomst på mer än 100 000 kr. per år, och 40 96 har mer än 170 000. 97 90 bor i kommuner med mer än 10000 invånare. Två tredjedelar är bosatta i Stockholmsoch Göteborgsregionerna. 40 26 bor i radhus eller villa och knappt 20 96 i lägenhet. 95 90 av hushållen äger naturligtvis bil. 30 96 äger båt. 30 20 äger därutöver fritidshus, och 98 26 använder bil till andelsbostaden. Detta är något om vilka som använder dessa andelshus. De människor det rör sig om är alltså de i socialgrupp 1 — de penningstarka personerna. Det är också, som jag ser det, beklagligt ur arbetarrörelsens synpunkt att en av dem som driver denna verksamhet är HSB som är mycket aktivt i Jämtland och Härjedalen, där man bjuder ut andelar inte bara till fysiska personer utan även till juridiska personer, som köper många av dessa andelar. Det är således inte bara Ekkronan/Sparbanken som är en av de drivande på detta område. Lantmäteriet i Gävle tittade nyligen på hur byggandet i fjällvärlden utvecklas. Enligt en grov skattning har ökningen av antalet fritidshus per år genomsnittligt legat på mer än 50 96 i Malungs kommun, där Sälenfjällen ligger, på över 100 96 i Åre och på mer än 300 96 i Älvdalens kommun. Detta kom lantmäteriet i Gävle fram till. Det är alltså fråga om en väldigt stor ökning av exploateringen. Naturvårdsverket och planverket har också gått till attack mot denna exploatering, som de anser är alltför magstark, och vill att mycket aktiva åtgärder skall vidtas snarast. Jag har i min interpellation tagit upp elva punkter. Det är, som jag ser det, nödvändiga punkter för att hävda allemansrätten. Den första punkten gäller ett omedelbart stopp för alla privathus som inte har färdiga husstommar. Den andra punkten gäller byggoch planstopp i minst två år i syfte att utreda hur bebyggelsen skall se ut, lokaliseras, dimensioneras och ägas. Vad får jag då för svar? Ja, enligt regeringen är det ingen nödvändig åtgärd att stoppa den här verksamheten. Det är tydligen bra som det är. Man är negativ till en förändring av politiken. Det är det svar som jag kan utläsa av statsrådets långa interpellationssvar, som emellertid inte är särskilt konkret på de elva punkterna. Den tredje punkten i min interpellation gäller stopp för alla privata markköp inom alla primära rekreationsområden, om marken skall användas till fritidshus eller liknande. Detta förbud bör även gälla skogsbolagen och deras rätt att bygga privata fritidshus i varje form. Markköpen borde ju stoppas. Jag kan ta ett exempel från Malungs kommun. I samband med budgetbehandlingen visade det sig att man var tvungen att sälja mark för 5,7 milj.kr. för att få budgeten att gå ihop. Det argument man hade var inte att man skulle använda marken i fjällområdena på något speciellt sätt, utan det var för att få en bra inkomst till kommunen 201 som man skulle sälja mark för 5,7 milj.kr. Jag har frågat om man inte skall ompröva de fysiska detaljplanerna — även dem som fastställts — för att garantera riksdagens riktlinjer beträffande användningen av våra gemensamma naturresurser. Jag anser att det behövs statlig hjälp av större omfattning för att snabbt få fram genomtänkta planer för att uppnå målet när det gäller våra efterfrågade naturmiljöer. Det kom som sagt inget initiativ från statsrådet i hans svar. Det skall vara bra som det är. Han redovisar egentligen bara vad som är på gång. Men det är helt uppenbart att om vi vill vända den här utvecklingen måste vi ompröva även de planer som i dag är fastställda. Annars fortsätter vi i de gamla spåren. Vi måste också pröva de planer som nu läggs upp på ett helt annat sätt, så att våra nationella intressen och riksdagens beslut blir tillgodosedda. Jag har också frågat om inte naturvårdsverket och rekreationsberedningen bör vara med och godkänna planerna på ett mycket mer aktivt sätt. Vi vet att det behövs en mer genomgripande ordning för att riksdagens riktlinjer skall efterlevas. Pressen på kommuner och länsstyrelser i dagens läge är så stor att den måste motverkas så att riksdagens intentioner kan förverkligas. Annars är de av intet värde. Jag har också ställt frågan om man inte borde skärpa realisationsvinstbeskattningen i samband med försäljning av fritidshus och fritidstomter. Naturligtvis har jag inte fått något positivt svar. Det är tydligen i sin ordning att man skall kunna spekulera i de här hustyperna. På min fråga om ett kraftigt utbyggt stöd till kommunerna och andra allmännyttiga organ och stiftelser, så att dessa kan organisera och förvalta de anläggningar som behövs, får jag inte heller något positivt svar. Det bara redovisas att det finns pengar till planeringen, en planering som är långt ifrån tillfredsställande. När det gäller transporterna har jag talat om en utbyggnad av de kollektiva transporterna till de primära rekreationsområdena, så att den vanliga människan kan komma dit. Det visar sig att de som i dag reser till fjällen är de som har bil och de som har goda inkomster eller som på annat sätt är penningstarka. Därför skapas inget behov av någon kollektivtrafik, och därmed utestänger man de vanliga människorna från att utnyttja de här områdena. Jag har vidare tagit upp frågan om statliga subventioner som möjliggör för människor utan kapital att resa till de här områdena och vistas där. Jag har vidare pekat på att de allmännyttiga byarna inte får ha alltför höga hyror, som skulle kunna diskriminera stora grupper. Men inte heller på den punkten får jag något svar. Här skall penningstarka intressen få frodas vidare. Även på den elfte frågan om ett omfattande regionalpolitiskt stöd till de kommuner som inom sina gränser har primära rekreationsområden får jag ett ganska negativt svar. Över lag är statsrådet Danell ganska negativt inställd till förändringar i det rådande läget. Om vi genomförde de förslag som jag framlägger i de här elva punkterna skulle vi kunna hävda allemansrätten att få bevista våra naturområden och då framför allt de primära rekreationsområdena. Det är ändå så att man i dag går ifrån riksdagens intentioner som antogs år 1972 och Nr 57 som bekräftades 1975. Statsrådet Danell påstår att vissa av de här elva punkterna strider moträttssäkerhetsprinciperna. Jag skulle i stället vilja säga att de här elva punkterna stärker rättssäkerhetsprinciperna för det stora flertalet männi NS ; z Om stugbyverkskor. Om statsrådet Danell framhärdar i att någon av de här elva punkterna samheten i fjällskulle strida mot rättssäkerhetsbegreppet, måste han redovisa vilken punkt Områdena det gäller och på vilka grunder och i vilket sammanhang så skulle vara fallet. Jag vill åter ställa frågan: Skall vi låta spekulationen fortsätta? Skall svaret i klartext tydas så, att spekulationen skall fortsätta och att det är de som tillhör socialgrupp 1— dvs. penningstarka personer — som även i fortsättningen skall kunna skaffa andelar i dessa hus? Är det statsrådet Danells mening? Han tycks svara ett klart ja på den frågan. Skall kommunerna även fortsättningsvis utsättas för den privata spekulationspress som i dag förekommer? Skall marknadskrafterna få fortsätta att utnyttja naturområdena och därigenom pressa kommunerna till att godkänna planer som strider mot riksdagens riktlinjer? I dag är det så att den som är penningstark placerar sig på det bästa stället och tar godbitarna i miljön. Vore det inte vettigt och riktigt att staten gick in och gav stöd till en alternativ rekreationspolitik, så att även de som tillhör socialgrupp 2 och 3 i större utsträckning kunde utnyttja fjällen som rekreationsbas. Svaret innebär väl egentligen att regeringens politik är att ge de kapitalstarka personerna ytterligare den julklappen att de får ta godbitarna i dessa primära rekreationsområden. Jag uppfattar statsrådet Danells svar på min första fråga, dvs. om regeringen är beredd att omedelbart stoppa exploateringen i Sälenfjällen, i norra Dalarnas fjällvärld och i övriga fjällområden i vårt land, som ett klart nej. Jag beklagar verkligen detta nej och kan bara konstatera att spekulationen nu får fortsätta ohämmat samt att den regering vi nu har icke hävdar riksdagens beslut. Vi kommer i fortsättningen att få en forcerad utveckling, där penningstarka personer köper andelar. Jag kan inte se något slut på detta om inte statsrådet ingriper.

Herr talman! Jag skall göra fyra kommentarer. Jag finner för det första ingen anledning att gå in på alla de elva punkterna i interpellationen. De behandlar breda områden, allt ifrån skattepolitik, bostadspolitik till planfrågor och mycket annat. Det skulle leda alldeles för långt att kommentera alla dessa punkter. Jag tycker inte heller att en enskild persons program, som det har presenterats i en tidning, skall ges den uppmärksamheten här. Lars-Ove Hagberg frågade vad det är i detta program som kan anses bryta mot de rättsprinciper som vi annars generellt brukar acceptera. Ja, det gäller 203 t.ex. omprövningen av alla planer som omnämns i programmet och som Lars-Ove Hagberg också har pläderat för. Det vore att rycka undan givna tillstånd och byggrätter till enskilda, grupper av enskilda, till bolag och kommuner m.fl. Jag vill också understryka att det finns ett stort intresse hos enskilda människor att bygga fritidshus även i känsliga områden. Att hantera dessa frågor så vårdslöst som Lars-Ove Hagberg gör i sin interpellation anser jag vara helt oacceptabelt. Jag vill hänvisa till vad civilutskottet skrev och riksdagen beslöt så sent som i förra veckan, när man tog upp frågan om att ompröva outnyttjade detaljplaner. Utskottet behandlade det uttalande i propositionen 213 som jag har hänvisat till i mitt svar. Utskottet skriver att uttalandena som återkommer i flera länsbeslut har emellertid angetts innebära en rekommendation till länsstyrelserna att ta upp diskussioner med kommunerna om möjligheterna att på frivillig väg genom förhandlingar med markägarna få till stånd en omprövning av vissa fastställda planer. Ett enhälligt civilutskott står bakom den skrivningen. Jag tror också att det finns en bred förankring bland många grupper att man skall handskas så med dessa frågor och inte vidta radikala grepp som inte har något stöd i svensk rättspraxis. Dessutom vill jag understryka att ett totalstopp för byggande i dessa områden skulle vara förödande. Däremot gäller det för oss och för andra som planerar byggande att, precis som jag har redovisat i mitt interpellationssvar, ta all den hänsyn som kan krävas när det gäller att slå vakt om naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen samt rekreationsoch turistintresset. Man måste naturligtvis vara mycket restriktiv när det gäller byggande i de områden som vi nu diskuterar. I Övrigt innebär den katalog med åtgärder som Lars-Ove Hagberg har gått igenom verkligen en julklappsönskelista. Den är helt främmande från alla samhällsekonomiska bedömningar som borde vara för handen. Min andra kommentar gäller den prisutveckling som Lars-Ove Hagberg beskrev. Jag kan ge honom rätt i att den snabba prisutvecklingen på detta område är ett oerhört problem. Men den är naturligtvis också knuten till tillgången på fritidshus. Statistiken visar att vi under 1960-talet hade en ökning av antalet fritidshus med 9 20 årligen. Under första delen av 1970-talet sjönk ökningen till 3,5 26. Under 1970-talet, då vi av olika skäl har varit mer restriktiva, har den genomsnittliga prishöjningen på fritidsfastigheter i landet varit 70 96 och det på bara fem år. Kostnadsläget har under samma tid förändrats med 47 920. Det ger vid handen att den minskade tillgången på fritidshus har pressat upp priserna, och det är ett stort problem. Men ändå — och det är intressant — har fritidshusen i allmänhet en ganska intressant ägarprofil, eftersom det visar sig att just de lägsta inkomstgrupperna har ett förhållandevis stort ägande av det totala antalet fritidshus. Tekniska högskolan gjorde så sent som för två år sedan en genomgång, varvid det exempelvis visade sig att 45 96 av alla fritidshus ägs av de lägsta eller näst lägsta inkomstgrupperna, som bara representerar 20 20 av alla inkomsttagare. Det är en intressant profil och ett bra tecken på den strävan som finns hos många människor i breda samhällsgrupper att få möjlighet till. Nr 57 en fin fritid i fritidshusets form. Min tredje kommentar gäller talet om den ohämmade spekulationen. Vi skall komma ihåg att alla de planer som man bygger efter — man bygger ju inte utan planer — har sin förankring i demokratiska beslut, som är fattade i våra kommuner. Det är inte bara markexploatörer som skall attackeras utan också vi politiker, som en gång har godkänt planerna, om man nu anser dessa planer vara ett övergrepp på de intressen som den fysiska riksplaneringen hävdar. Mitt svar var en beskrivning av vad som nu görs, en omfattande katalog av åtgärder för att bl.a. i dessa områden hävda den fysiska riksplaneringens intressen när det gäller att hushålla med markoch vattenresurserna. Det är mycket höga ambitioner och någonting som nu skall avslutas inom de närmaste två åren. Det är alltså ganska kort tid fram till det vi har de planer och det beslutsunderlag som behövs för att vi skall få den fysiska riksplaneringen att bli en del i arbetet med att planera för vår fortsatta markanvändning. Jag har således inte på något sätt givit uttryck för det som Lars-Ove Hagberg försöker beskriva som att det nu inte skulle behövas några åtgärder. Förutom det som jag har beskrivit och allt som har hänt under 1970-talet inom den fysiska riksplaneringens arbete har vi en fritidsboendekommitté, som skall komma med förslag under 1980 och som täcker hela det fält som vi nu diskuterar, skattefrågor, ekonomifrågor, planeringsfrågor, hur man skall utnyttja fritidshusen etc. Vi har dessutom utredninger om rekreation och turistpolitik, som också den har nära anknytning till de frågor som Lars-Ove Hagberg har ställt. Med detta, herr talman, vill jag visa att det ingalunda är fråga om någon låt-gå-politik på detta område, utan allt görs som kan göras. Till sist, såsom en fjärde kommentar, vill jag säga att det som jag här har redovisat alltså är riksdagens beslut. Ett enhälligt civilutskott godkände så sent som för en vecka sedan dessa riktlinjer med vissa kommentarer. När Lars-Ove Hagberg klagade över att regeringen ingenting gör beträffande det som han betecknar såsom ren och skär markspekulation och ett våldförande på vår natur, innebär det i själva verket angrepp på alla de fyra demokratiska riksdagspartierna.

Herr talman! Det sista var väl bara den vanliga slogan som ett moderat statsråd kanske måste kasta ur sig. Ser man till verkligheten, är det emellertid helt otillräckligt. Men företräder man en regering som har en riksdagsmajoritet med sig och som inte vill göra någonting åt saken, kan man bryta mot de intentioner och det beslut som riksdagen har fattat 1972 och fortsatte med 1975. Statsrådet Danell måste väl ändå erkänna att vi har en väldig snedvridning i fjällvärlden i dag. De penningstarka tar de bästa bitarna av fjällvärlden. Det 205 visar ju utredning efter utredning. Man behöver bara göra ett kort besök i fjällvärlden, så ser man vilka som utnyttjar de bästa områdena. De elva punkter som jag har tagit upp i min interpellation gäller inga enskilda personer utan har sin förankring hos dem som arbetar med detta. Statsrådet Danell vet säkert att inte bara enskilda personer tycker så här. Åtgärder för att hävda allemansrätten måste absolut utgå från dessa elva punkter. Ett totalstopp nu skulle vara förödande, sägs det. Ja, se på exemplen från Malungs kommun! Ta byggarbetskraften som finns där! Vad gör den? Vilken arbetskraft är det som är där? Jag vill inte påstå att den eller den har svarta pengar, men görs det en utredning skulle jag tro att man tittar just i de här områdena. Här finns säkert mycket pengar undanstoppade i denna spekulation — det kan man säga utan att ta till överord. Det här har också sina effekter genom att man tar arbetskraft från andra projekt. I Malungs kommun är det brist på byggnadsarbetare i kommunens kärna, medan det finns gott om byggnadsarbetare när det gäller att exploatera de privata naturområdena i fjällen. I slutet av interpellationssvaret sägs det att de här punkterna strider mot rättssäkerheten. Man skall inte vidtaga några långtgående åtgärder här, men man vill ändå stärka allemansrätten. Jag skulle vilja fråga: På vilka konkreta punkter vill statsrådet Danell stärka allemansrätten för de människor som i dag inte har tillträde till fjällvärlden — de som inte är penningstarka, de som inte har ett hus? På vilket sätt vill man stärka allemansrätten i de fallen? Går vi till fjällvärlden och ser på andelshusen finner vi att det är de penningstarka som äger dem. När det gäller fritidshus i allmänhet kan man kanske vid utredningar komma fram till att även andra än penningstarka besitter sådana, men det har ingen som helst relevans när det gäller fjällvärlden. Ägarprofilen där är helt klar, och det fastslås i utredning efter utredning. Statsrådet Danell hänvisar i sitt svar till att det skall ske en planering. Det pågår ju en översiktsplanering, där kommunerna och länsstyrelserna skall redovisa för regeringen var de står i planeringsskedet — dels hösten 1980, dels 1982. Men hur är det? Plan och verklighet kanske inte riktigt stämmer överens. Men för regeringen är det måhända precis som för militären som sade, att om inte kartan och verkligheten stämmer överens, så gäller kartan. I det här fallet är det väl så för regeringen, att här gäller planen. Verkligheten är en helt annan i kommunernas planering. Det är just kommunerna som har drabbats och utsatts för tryck att upplåta mark i fjällvärlden. Till dessa kommuner och till länsstyrelserna säger man: Lägg upp en planering! Det är jude som har tvingats begå brott — de som närmast ger tillstånden — och de får av regeringen i uppdrag att göra redovisningen! Jag tycker att det säger litet om själva insatsen och om vad man vill göra. Det finns också en passus i interpellationssvaret där det heter att man inte bör bygga enbart i form av stora tätbebyggda fritidsbyar. Det är klart att man vill reservera sig mot den formuleringen, för det kan vara stora kollektiva hussamlingar som kan utnyttjas av många. Men då skall vi veta att de små Nr 57 byarna är privata och har 20-50 hus. Det är egentligen dem statsrådet Danell här hela tiden har värnat om. 18 december 1979 Sammanfattningsvis vill jag säga att kommuner utan kapital har inga möjligheter att hävda rätten mot spekulanter och exploatörer. Arbetarna, de Om stugbyverk vanliga lägre tjänstemännen, de som inte har rikedomarna på sin sida kommer inte till dessa områden. Och inget av de svar som statsrådet lämnat kan ge de människorna hopp om att få utnyttja fjällvärlden, utnyttja de naturområden som är så viktiga, utan det är i stället i stort sett fritt fram för de penningstarka krafterna att ge julklappar i en eller annan form.
Herr talman!

Det är hela tanken bakom det stora arbete som nu pågår. Det material som kommuner och länsstyrelser nu tar fram och som kommer att redovisas för regeringen 1980-1982 skall sedan bearbetas av regeringen tillsammans med länsstyrelser och kommuner för att få fram en bra helhet. Vidare har det vidtagits åtgärder på hela rekreationsoch turistsidan. Jag behöver bara nämna Åre kommun som ett exempel, där under senare år en rad statliga insatser har gjorts. Det finns också en utredning som tittar på rekreationsoch turistpolitiken. Den kommer så småningom med förslag, så visst händer det mycket på detta område. Jag vill tillägga att man, när man hör Lars-Ove Hagberg, nästan kan få uppfattningen att det står hus vid hus runt om i de södra fjälltrakter som vi talar om och att vi som bara är där i egenskap av människor som vill ut och se naturen, vandrar runt eller vad vi nu vill skulle vara förhindrade att göra detta. Naturligtvis är det inte på det viset, och det vet Lars-Ove Hagberg förmodligen bättre än jag med tanke på våra bostadsorter. Jag vill påminna om att det i denna diskussion om utnyttjandet av vår mark då och då bör poängteras att vårt land består av oerhört mycket mark i förhållande till antalet människor. Vi är oerhört lyckligt lottade jämfört med många andra länder. Vi har goda förutsättningar för att just få en hushållning med mark och vatten som kan tillgodose de olika krav som vi har att ta ställning till. När det gäller de fritidshus som byggs i dessa områden vill jag understryka att det i propositionen, riksdagsbeslutet och i mitt interpellationssvar talas som ett ökat utnyttjande av fritidshusen. Vi skall genom skattepolitiska och andra åtgärder försöka se till att fritidshusen utnyttjas så många veckor som möjligt under året av så många människor som möjligt. Detta är en av de många målsättningar som finns i det interpellationssvar som jag tidigare gav.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till frågan: Vilka områden skall vi utnyttja i de primära rekreationsområdena? I de allra bästa delarna av de områden det här är fråga om står det hus vid huseller planeras hus vid hus — privata hus, märk väl. Dessa hus ser vi där. Jag tycker att vi även inom dessa områden skall bygga semesterbyar som kan användas av andra än i första hand socialgrupp 1. Men med den spekulation som nu sker har redan de bästa bitarna tagits. Och de bästa bitarna kommer att tas också under de närmaste åren, om ingenting görs. Då har man förfuskat det som vi menar skall vara så viktigt med allemansrätten — och det är det som nu händer i fjällvärlden. Jag ärlitet förskräckt över att Georg Danell så klart och tydligt säger att det nu är på detta sätt och att det så skall förbli också i fortsättningen — det är alltså fritt fram. Jag vill i stället att vi i framtiden skall bygga semesterbyar i dessa områden, så att även de människor som i dag inte är penningstarka skall kunna nå dessa natursköna områden.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om regeringen tänker medverka till att även skolungdomen ges möjlighet att säga sin mening om kärnkraften genom att s.k. skolval anordnas i anslutning till den ordinarie folkomröstningen. Som svar på frågan vill jag säga följande. Överenskommelsen om folkomröstningen i kärnkraftsfrågan träffades mellan företrädare för de fem riksdagspartierna den 21 maj i år. Tidpunkten för folkomröstningen har tidigare i höst bestämts till den 23 mars 1980. Överläggningarna om bl.a. utformningen av de olika alternativen i folkomröstningen har helt nyligen avslutats. Med hänsyn till den korta tid som står till förfogande för genomförandet av folkomröstningen har jag inte funnit anledning att föreslå regeringen att resurser ställs till förfogande för skolval på annat sätt än att jag kommer att medverka till att röstsedlar kostnadsfritt ställs till skolmyndigheternas förfogande. Ingenting hindrar nämligen skolmyndigheterna från att själva anordna skolval om de så önskar.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på min fråga om skolval i anslutning till folkomröstningen om kärnkraft, och jag noterar med tillfredsställelse beskedet om att röstsedlar kostnadsfritt kommer att kunna ställas till skolmyndigheternas förfogande. Jag utgår då ifrån att skolöverstyrelsen i enlighet med begäran från bl.a. Folkkampanjen mot kärnkraft kommer att anordna sådana skolval. Nr 57 Genom ett skolval ökas elevernas intresse och motivation för att delta i Tisdagen den aktiviteter inom skolan inför folkomröstningen. Det finns också ett behov av 18 december 1979 ett balanserat utbud av informationsmaterial i skolorna. Den svenska kärnkraftsindustrin och kraftföretagen — bl.a. CDOL —- med Meddelande om sina stora ekonomiska resurser har sedan länge försett skolorna med material som skall motivera en fortsatt kärnkraftsutbyggnad. Detta hade egentligen motiverat ett särskilt bidrag till nej-sidan för att i någon mån väga upp denna sneda information, men jag förutsätter att Folkkampanjen mot kärnkraft ändå skall få sådana resurser att man kan få ut sitt material till skolorna. Folkomröstningen om kärnkraft berör bl.a. risker och problem i samband med användningen av kärnkraften och förvaringen av avfallet men också verkningarna på samhällsutvecklingen och hur framtidens samhälle skall utformas. Folkomröstningen angår därför inte bara de nu röstberättigade utan även de ungdomar som skall ta det framtida ansvaret för den energipolitik som nu utformas. Därför är det, herr talman, väldigt angeläget att skolungdomen får en möjlighet att ge uttryck för sin mening. En omröstning om kärnkraften bör därför genomföras i anslutning till den ordinarie folkomröstningen i landets skolor i likhet med skolvalen i anslutning till de allmänna valen. Jag skall inte nu hårdra denna fråga och försöka pressa energiministern på ytterligare besked utan än en gång notera det positiva svar jag fått om medverkan som kan underlätta skolval i samband med folkomröstningen.